Herr talman! I begreppet regional samhällsplanering ligger den inriktning som regionala och även lokala organ söker åstadkomma för att få en tillfredsställande utveckling på samhällets alla områden. 1972 tog som bekant riksdagen under stor enighet beslutet om att tillskapa nya planeringsinstrument — för att på ett rationellt sätt fördela tillkommande resurser och för att skapa konkurrenskraftiga lokala arbetsmarknader. Avsikten var och är fortfarande, som man då uttryckte det i sin målsättning, att samhället skall planera för ”att alla människor skall ha tillgång till arbete, service och god miljö”. Av vad man hittills kunnat se, har planeringsinstrumenten visat sig användbara. Balansen inom länen har blivit bättre. På riksplanet kan vi också notera ett mera balanserat förhållande mellan å ena sidan glesbygdslän och å andra sidan storstadslän. Den omfattande statistiken med bl.a. lägesbestämda uppgifter om olika sakförhållanden har varit — och är - till nytta för såväl den enskilda som den offentliga sektorns planering. Vad som nu sagts har också bekräftats av riksdagen i samband med behandlingen den 16 december förra året av propositionen om samordnad sysselsättningsoch regionalpolitik. Arbetsmarknadsutskottet förordade då en utvärdering av länsplaneringen. Avsikten är nu att man skall pröva möjligheten att ytterligare förbättra planeringsmetoderna. Därvid bör särskild hänsyn, som herr Stridsman redan påpekat i debatten, tas till glesbygdens problem. Tillgängliga resurser får inte fördelas så att utvecklingen i mindre och medelstora orter hämmas. När servicefunktioner planeras skall lösningar väljas som åstadkommer en rimlig decentralisering. När det gäller ortsplanens framtida roll i samhällsplaneringen får vi sålunda tillfälle att återkomma då utvärderingsresultatet har förelagts riksdagen. Däremot vill jag något kommentera planeringssystemet med befolkningsramar — eftersom detta har varit föremål för många inlägg i den här debatten och tagits upp i två motioner och i reservation nr 1. Det är viktigt att slå fast att befolkningsramarna utgör en arbetsinriktning för planering av de konkreta åtgärderna. Det är inte befolkningsramarna som sådana som för utvecklingen närmare de regionalpolitiska målen. Det avgörande är — och förblir, inte sant herr Holmqvist? — de konkreta åtgärderna! Med en viss åtgärd kan man inte förutsäga en bestämd befolkningsökning, än mindre öka befolkningen till en viss nivå. Möjligen kan man sammankoppla en konkret åtgärd med ett visst antal nya sysselsättningstillfällen. När det gäller den faktiska ökningen av befolkningen inom ett bestämt område, är det en lång rad andra faktorer som också påverkar utvecklingen, och inte enbart de regionalpolitiska åtgärderna. I samband med decemberbeslutet gjordes en mycket viktig markering till förmån för en mer decentralistisk inriktning av regionalpolitiken. Detta är betydelsefullt för den fortsatta utvecklingen. På sikt innebär det att tyngdpunkten för beslutsfattandet i frågor som rör lokala och regionala förhållanden kommer att förskjutas i riktning mot länsoch kommunnivåerna. Jämsides med en vidgad länsdemokrati innebär denna utvecklingsprocess att de regionalpolitiska besluten successivt kommer att föras närmare de människor besluten handlar om. Det bör därför i första hand ankomma på lokala och regionala organ att pröva frågor om insatser av de slag som exempelvis nu har tagits upp i enskilda motioner. Redan nu finns det möjlighet att redovisa sådana förslag inom ramen för länsplaneringsarbetet. Dessa möjligheter vidgas nu ytterligare genom den fortlöpande uppföljning och utvärdering som riksdagen fattade beslut om i december. Sammanfattningsvis, herr talman, innebär de här synpunkterna att samhället skall ge ramen för själva verksamheten. Det övergripande ansvaret för sysselsättningsoch regionalpolitiken skall även i fortsättningen ligga kvar hos staten, som fördelar resurser mellan regionerna och även utformar direktiv för användandet i stora drag. Men den praktiska verksamheten skall i ökad utsträckning åstadkommas av landstingsoch primärkommunala organ, enskilda företag och individer, vilket ger åt dem ett större mått av valfrihet och oberoende. På sikt innebär detta — och i takt med länsdemokratins förverkligande som ett decentraliserat planeringssystem — att de folkvalda landstingen får rätt att formulera målen för regionernas utveckling och på basis härav precisera länsmedborgarnas samlade krav inför statsmakterna. Då kommer på statens bord att läggas ett program som är väl förankrat hos de medborgare som är direkt berörda av de åtgärder som planerna syftar till. Dessutom: För planernas fullföljande kan länsmedborgarna utkräva ett direkt politiskt ansvar. Det är värdefullt att utskottet — bl.a. genom att hänvisa till nämnda decemberbeslut — ännu en gång har gjort en markering till förmån för en utveckling som jag här i detta anförande endast har kunnat skissera i sina huvuddrag. Det är nämligen mot bl.a. denna bakgrund som man skall bedöma vad utskottet har anfört som svar på de krav som ställts i ett flertal motioner.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

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 behandlas ett antal motioner som berör sysselsättningsfrågor i olika delar av landet. Motionerna är sammantagna ett uttryck för en berättigad oro ute i landet när det gäller sysselsättningen och den regionala utvecklingen. Socialdemokraterna i utskottet har i en reservation uttalat att regionalpolitikens villkor är i hög grad avhängiga av regeringens allmänna ekonomiska politik. Det är med beklagande vi tvingas konstatera att den politik som förts efter regeringsskiftet har präglats av osäkerhet och felgrepp i viktiga hänseenden och att antalet arbetstillfällen inom bl.a. den betydelsefulla industrisektorn gått tillbaka. Det behövs en politik av det slag som vi socialdemokrater redovisat i propositionen 1975/76:211. Detta för att klara den brydsamma situation som vi befinner oss i men också för att få en positiv regional utveckling. Herr talman! Jag begärde ordet för att något beröra situationen i Skåne. Vi socialdemokrater i Skåne har i motionen 902 påtalat de stora problemen i Skåne när det gäller sysselsättning och regional utveckling i de två Skånelänen. Eric Holmqvist och Arne Pettersson har tidigare i debatten tagit upp problemställningar på en rad områden som redovisas i motionen, bl.a. de stora regionala skillnaderna i strukturoch sysselsättningsutvecklingen i Skåne. Jag vill, herr talman, för min del instämma i deras framförda synpunkter. Kristianstads län har en näringsstruktur som påtagligt avviker från riket i övrigt. Jordbruket har en dominerande ställning när det gäller andelen yrkesverksamma. Den fortsatta rationaliseringen inom denna näringsgren kommer i framtiden otvivelaktigt att påverka sysselsättningen i form av ökad friställning med alla dess problem. Livsmedelsindustrin, som har stor betydelse för sysselsättningen, kan utvecklas ytterligare med tanke på råvaruproduktionens omfattning. Sysselsättningen för kvinnor är låg i Kristianstads län i likhet med vad som är fallet i de sydöstra delarna av Malmöhus län. Ett mångsidigare utbud av arbetstillfällen måste därför komma till stånd för att man skall kunna säkerställa den grad av yrkesverksamhet som krävs för att en tillfredsställande utveckling skall uppnås. Detta är också av avgörande betydelse för att Kristianstad och Hässleholm skall kunna fungera som primärt centrum. En av de regioner som har en särskilt starkt vikande sysselsättning och regional utveckling är sydöstra Skåne. Detta område består av fem kommuner: Ystad, Sjöbo och Skurup i Malmöhus län samt Simrishamn och Tomelilla i Kristianstads län. Utvecklingen i dessa kommuner företer stora likheter med utvecklingen i kommuner i inre stödområdet. Det tar sig uttryck i en sedan länge minskande och åldrande befolkning. De tre kommunerna har till sammans fått sin befolkning minskad med 3 375 personer mellan åren 1965 och 1975, dvs. med 5,6 96. Sysselsättningen har också minskat kraftigt under den senaste tioårsperioden. I Ystad, som är ett regionalt centrum, har sysselsättningen mellan 1965 och 1975 minskat med drygt 600 personer, eller 6,5 96. I Simrishamn, som också är ett regionalt centrum, har antalet sysselsatta minskat med drygt 1 300, dvs. med 13,8 26, och i Tomelilla som är kommuncentrum är siffran nära 1 200, dvs. 19,5 96. Några direkta jäm förelsesiffror från stödområdet finns f. n. inte tillgängliga för den aktuella perioden. Som jämförelse kan emellertid nämnas att sysselsättningen enligt länsplaneringens prognoser under tioårsperioden 1970-1980 kommer att minska med 2,4 96 i regionala centra och med 11,4 926 i kommuncentra i det inre stödområdet. Dessa minskningar under en tioårsperiod är alltså betydligt mindre än de som redovisats för en tioårsperiod i sydöstra Skåne. Utvecklingen kan också avläsas i förvärvsfrekvensen. Medan man i landet i övrigt har en mycket kraftig ökning av andelen sysselsatta bland yngre och medelålders kvinnor, har man i Simrishamn och Tomelilla haft kraftiga minskningar för flera åldersgrupper och stagnation för andra. Flera regioner i Skåne har samma situation jämfört med det inre stödområdet. För att nå målet regional utveckling av sysselsättningsgraden, skulle det med en oförändrad befolkning krävas mellan 1 500 och 2 000 flera arbetstillfällen fram till 1980 i Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Av landets 70 A-regioner är det sex som har lägre taxerad inkomst per invånare, och samtliga dessa ligger i inre eller yttre stödområdet. Ingen A-region söder om Dalälven har lika låg inkomstnivå med undantag för Gotland. Det är mot denna bakgrund man skall se den senaste tidens utveckling. Simrishamn har redan tidigare förlorat sin viktigaste basindustri, AB Ehrnberg Produkter. Nu har också AB Felix varslat om nedläggning. I Ystad har bl.a. Scanek avvecklat sin verksamhet, och AB Dixie Cup håller på att avvecklas. Det kommer alltså att krävas utomordentligt starka satsningar för att vrida utvecklingen rätt i sydöstra Skåne. Herr talman! Jag har tidigare i mitt anförande framhållit livsmedelsindustrins förutsättningar i Skåne, detta med hänsyn till den råvarubas som finns i regionen. I detta sammanhang finns det anledning att framhålla fiskets betydelse för sysselsättningen och den regionala utvecklingen i Simrishamn, där fiskehamnen är den andra i storlek i landet när det gäller landad fisk. Med detta följer en omfattande förädlingsindustri med fisk som råvara. Därtill kommer sysselsättningseffekter när det gäller transporter och service. Jag finner det angeläget att framhålla att regeringen kraftfullt bör verka för att förutsättningar skapas för denna näringsgren att utvecklas och förstärkas. I första hand gäller det de nu pågående förhandlingarna om fiskegränser men också stöd till fisket efter de riktlinjer som lades fast av den socialdemokratiska regeringen. Detta är av avgörande betydelse för såväl yrkesutövarna inom fisket som regionen och landet. Herr talman! Avslutningsvis vill jag med viss tillfredsställelse konstatera att den borgerliga majoriteten i utskottet börjar förstå att det inte finns någon grund för påståendet att Skåne är ett överhettat område. Utskottet anser att åtgärder av det slag vi motionärer begärt bör behandlas inom ramen för länsplaneringen. Utskottet delar också vår uppfattning att ett närmare samarbete mellan de båda länen i Skåne bör komma till stånd i phaneringsfrågor. Det har också Eric Holmqvist och Arne Pettersson kraftigt understrukit tidigare i debatten, och jag ansluter mig helt till deras synpunkter. Vi har i motionen lagt fram förslag om åtgärder för att klara Skånes sysselsättningsproblem på kort och längre sikt. Vi kommer i olika sammanhang att följa upp dessa förslag. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än det som herr Fagerlund framfört tidigare under överläggningarna i dag.

Herr talman! Bakgrunden till de regionalpolitiska problemen är i mycket hög grad den stora folkvandring som vi hade i det här landet framför allt på 1960-talet. Dessa stora folkomflyttningar skapade problem i utflyttningslänen, dvs. skogslänen, och regionalpolitiken syftar i stor utsträckning till att lösa de problemen liksom de som hänger samman med den fortsatta folkomflyttningen inom länen. Men problem skapades inte bara inom dessa regioner utan också i de mottagande områdena, i storstadsregionerna. Inte minst i Stockholmsregionen innebar den snabba befolkningsutvecklingen mycket stora påfrestningar. Det blev nödvändigt med ett mycket snabbt och omfattande bostadsbyggande. Trycket på bostadsmarknaden blev sådant att man inte kunde genomföra en tillfredsställande planering och inte heller garantera tillfredsställande boendemiljöer. Vi fick en betydande social segregation med vissa områden framför allt befolkade av låginkomsttagare och andra områden framför allt befolkade av höginkomsttagare. Vi fick en felplanerad region, där bostäder, arbetsplatser och service skildes från varandra. Vi fick en del mycket renodlade sovstadsmiljöer. Människorna tvingades till långa resor inom regionen för att nå arbetsplatser, service och rekreationsmöjligheter. Denna felplanering och försummelserna när det gällde att skapa boendemiljöer har nu lett till allvarliga sociala problem i stora delar av Storstockholmsområdet. De miljömässiga brister, de trängselproblem och det höga kostnadsläge som uppstod i Stockholmsområdet som en följd av befolkningsexplosionen har nu också lett till dess motsats, en befolkningsstagnation. Många kommuner i Stockholms län upplever ett tvärstopp i befolkningsutvecklingen eller t.o.m. en tillbakagång. Följden har blivit mängder av tomma bostadslägenheter och undergrävd kommunal ekonomi. Centerpartiet varnade mycket tidigt för konsekvenserna av den utveckling som vi fick uppleva framför allt under 1960-talet. Länge var vi något av en ropandes röst i öknen. Varje kritiskt ord mot storstadsexpansionen beskrevs som storstadsfientlighet. Vad vi förordade var en lugn befolkningstillväxt som skulle ge tid och utrymme till en vettig miljöplanering. Vi ville ha en annorlunda planering av regionen, så att man lokaliserade bostäder, arbetsplatser, service och rekreationsmöjligheter nära varandra, men graden av förståelse för de här synpunkterna var som sagt mycket låg. Nu kan vi konstatera ett mycket glädjande nytänkande. Genom de förändringar i befolkningsramarna som riksdagen beslöt vidta i höstas har vi markerat att vi inte tänker acceptera någon ny befolkningsexplosion i storstadsområdena. Det är ett mycket viktigt ställningstagande som har gjorts på den punkten. Såsom också framgår av utskottsbetänkandet skall länsplaneringen inriktas på att skapa en mera balanserad arbetsmarknad i Stockholmsregionen, så att vi uppnår större närhet mellan bostäder och arbetsplatser. En annan viktig målsättning i länsplaneringen är att motverka den ensidighet i arbetsmarknaden som trots allt finns också i Stockholmsområdet på det sättet att det råder en allvarlig brist på industriarbetsplatser i förhållande till arbetsmarknadens totala storlek. När det gäller fördelningen av arbetsplatser i ett område som Stockholmsregionen har staten ett särskilt ansvar. Staten är ju en mycket dominerande arbetsgivare i den här regionen. Jag och mina partikamrater från Stockholms län har aktualiserat denna fråga några gånger under gångna år, i motioner och interpellationer. Tidigare var det mycket svårt att få gehör från den gamla regeringen för kraven på att staten skulle ta sitt ansvar för arbetsmarknadens utseende i Stockholmsregionen. Även här kan man efter regeringsskiftet konstatera ett glädjande nytänkande. Som nämns i utskottsbetänkandet kommer det att tillsättas en arbetsgrupp med representanter för byggnadsstyrelsen, landstinget och länsstyrelsen som just skall arbeta med att få fram flera statliga arbetsplatser i de underförsörjda delarna av Stockholmsregionen. Det gäller då framför allt de södra förortskommunerna. Jag hoppas att det arbete, som har kommit i gång nu, skall ge snabba och effektiva resultat. Men Stockholms län är inte bara ett storstadslän. Det finns också betydande glesbygdsområden i länet. Vi har Norrtälje kommun och vi har skärgården. Det är viktigt att man är medveten om att glesbygdsproblemen inte behöver bli mindre därför att orten ligger i skuggan av ett storstadsområde. Detta är en realitet för de människor som bor i avlägsna delar av Roslagen eller ute på skärgårdsöarna. Stockholms arbetsmarknad och Stockholms serviceutbud ligger ändå alltför avlägset för att vara till någon glädje för dem. Däremot är kanske Stockholm en farlig konkurrent när det gäller lokaliseringen av nya arbetsplatser och serviceinrättningar och kan på det sättet bidra till att ytterligare utarma de här bygderna. Det är alltså viktigt att vi inte låter Stockholmsperspektivet få oss att vara blinda för de glesbygdsproblem som faktiskt finns i storstadens omedelbara närhet. Staten har betydande möjligheter att göra insatser i de här områdena, trots att de inte ligger i något stödområde; det framhålls också i utskottets betänkande. Dels kan vi göra allmänna regionalpolitiska insatser, dels har vi numera möjligheter till särskilda insatser i skärgårdsområdena. Det är väsentligt att staten utnyttjar de möjligheter som står till buds för att få en positiv utveckling av arbetsmarknaden också i de här glesbygdsområdena. Herr talman! De problem som vi i dag upplever i Stockholmsregionen är i mycket stor utsträckning följden av en omflyttningspolitik som medvetet drevs av den gamla socialdemokratiska regeringen. Där har den alltså ett mycket stort och mycket konkret ansvar. Jag känner mig frestad att anknyta litet grand till herr Pettersson i Malmö, som stod här i talarstolen för en stund sedan. Han klagade över hur det såg ut på Skånebänken, och jag kan inte låta bli att göra reflexionen att det är kemiskt fritt från socialdemokrater på Stockholmsbänken just nu. De tycks ha försvunnit som — hur var det herr Pettersson sade? — vattbelagda kattor. Jag tycker nog att det skulle vara på sin plats för socialdemokraterna att visa ett större ansvarskännande för de problem som den tidigare politiken har skapat också i våra storstadsområden.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

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av motionen 545, som lämnats av oss socialdemokratiska riksdagsledamöter från Medelpad. I motionen tar vi upp sysselsättningsläget i västra Medelpad och föreslår att ett industricentrum snarast kommer till stånd i Ånge. Utskottet har i sitt betänkande redogjort för den prioritetsordning som enligt tidigare riksdagsbeslut gäller för industricentra. I den ordningsföljden ligger Ånge efter Ljusdal och Haparanda bland de nya centra som skall etableras. De förhållanden som låg till grund för detta beslut med avseende på arbetsmarknadssituationen i västra Medelpad är typiska för Norrlands inland. Detta har vi nu fått ytterligare bestyrkt i och med att resultatet av folkoch bostadsräkningen 1975 finns tillgängligt. Det visar att andelen förvärvsarbetande fortfarande är långt under riksgenomsnittet och framför allt att utvecklingen mot högre förvärvsintensitet, som har varit så markant i landet som helhet, inte gäller i våra inlandskommuner. Utflyttningen fortsätter och bidrar, tillsammans med en ogynnsam ål dersfördelning med-stora födelseunderskott, till att minska befolkningen för varje år. Detta inger naturligtvis stor oro. Det är mot den bakgrunden som vi knyter förväntningar till den sysselsättningsökning som ett industricentrum skulle ge. I utskottsbetänkandet avstyrks vår motion, men om riksdagens tidigare beslut med en socialdemokratisk proposition som grund får ligga fast har vi en väl grundad förhoppning om att byggstart även i Ånge kan komma inom kort — särskilt som styrelsen för Stiftelsen Industricentra så sent som i går beslutade att gå in till regeringen med en anhållan om att få börja bygga första etappen i Ljusdal och andra etappen i Strömsund. Redan tidigare finns en ansökan inne om byggstart i Haparanda. Herr talman! Vi har funnit utskottets skrivning på denna punkt positiv och har därför inte något särskilt yrkande. Reservationen 5 vid utskottsbetänkandet tar upp förslag om utökad försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder i glesbygd. Denna s.k. IKS-verksamhet har visat sig vara ett användbart medel till stöd för kommuner med stora problem. Motion 410, som ligger till grund för reservationen, tar upp målinriktade åtgärder som snarast bör komma till stånd inom sysselsättningsutredningens ram. Dessa är utomordentligt angelägna, och jag vill därför yrka bifall till reservationen 5.

Herr talman! I anslutning till arbetsmarknadsutskottets betänkande 1976/77:23 behandlas motion nr 1262, som vi socialdemokrater från Värmland lagt fram. Vi motionärer har på ett mycket ingående sätt pekat på de sysselsättningsoch näringspolitiska problem som f.n. föreligger i vårt län. Men vi har också pekat på de farhågor som vi hyser för Värmlands framtid om inte kraftfulla åtgärder från samhällets sida omgående sätts i verket. Arbetsmarknadsutskottet har i sitt yttrande över vår motion delvis bekräftat problemen i Värmland. Men utöver vad utskottet har anfört i det avsnitt där utvecklingen i länet beskrivs menar vi att ytterligare fakta borde ha redovisats. Herr Gustafsson i Säffle har här i tidigare inlägg berört en del av de frågor om bl.a. befolkningsutvecklingen i Värmland som jag tänkt att ta upp. Jag avstår därför från detta, eftersom slutsatserna är desamma. Herr Gustafsson berörde också vår motion 1262 och sade att han i princip ställde sig bakom våra yrkanden. Det går ju an att säga det här i kammaren, men det skulle herr Gustafsson i Säffle lika gärna ha kunnat säga i utskottet. Där skulle ju hans inställning eventuellt ha kunnat påverka behandlingen av vår motion. Det är riktigt, som herr Gustafsson i Säffle sagt, att den första hälften av 1970-talet medförde en viss positiv utveckling för Värmland i flera avseenden. Vi gottskriver detta den tidigare socialdemokratiska regeringens politik. F.n. har vårt län en registrerad arbetslöshet som hör till de högsta i landet. — Vi har en fortsatt avtappning i åldersklassen 15-24 år trots totalt inflyttningsöverskott.- Vi har en yrkesverksamhet för kvinnor som i vissa kommuner är bland de lägsta i landet. Industrisysselsättningen har enligt AKU minskat med drygt 2 000 sysselsatta under 1976, och första kvartalet 1977 har den fallit betydligt under föregående års nivå. En fortsatt förskjutning av befolkningens åldersstruktur mot högre åldrar har skett under 1970-talet. I flera av länets kommuner svarar åldersgruppen 65 år och äldre för över 20 96 av den totala befolkningen och för länet totalt uppgick andelen till 17,7 96. Motsvarande tal för riket var 15 96. Förändringarna i befolkningens åldersstruktur skapar förskjutningar i servicebehoven. Det ökande antalet åldringar leder t.ex. till en allt större efterfrågan på pensionärsservice, åldringsvård, långtidsvård och annan hälsooch sjukvård. Kostnaderna för denna verksamhet stiger dramatiskt. Det finansiella läget för kommuner och landsting i Värmlands län försvårar ett fullföljande av den nödvändiga offentliga servicen för att täcka de stora behov som finns. Totalt har Värmland haft en nettoinflyttning under 1970-talet. Men i åldersgrupperna 15-24 år har situationen varit en helt annan, och nettoutflyttningen har för dessa åldersgrupper varit drygt 350 personer per år. Detta är en konsekvens av de stora sysselsättningsproblem som råder för ungdomen i Värmland. Industristrukturen i Värmland domineras av konjunkturkänsliga och kapitalintensiva industrier. Sysselsättningen inom dessa har stangerat, och f. n. pågår en rationaliseringsvåg som särskilt hårt drabbar bruksorterna. Det bör också uppmärksammas att en rad företag inom andra branscher har sin produktion inriktad mot de inom Värmland dominerande basnäringarna eller i problembranscher utom länet, som t.ex. varvsindustrin. Situationen för en rad företag som tillkommit i norra Värmland med hjälp av lokaliseringspolitiska insatser är i dagsläget bekymmersam och kräver skärpt uppmärksamhet på såväl regional som central nivå. Gunnar Olsson i Edane kommer senare att speciellt beröra dessa frågor. Utöver det här nämnda tillkommer att inslaget av mindre och medelstora företag är litet i länet som helhet. Herr talman! Allt detta är några av delorsakerna till att antalet arbetslösa i Värmland sedan slutet av 1960-talet varit stort i förhållande till antalet lediga platser. Inte ens under högkonjunkturerna har antalet lediga platser överstigit antalet arbetslösa, och arbetsmarknadssituationen är också regelbundet klart sämre än i många delar av landet i övrigt. Av befolkningsstatistiken för Värmland för den senaste perioden framgår att vi fått ett nytt inslag av utflyttning, nämligen att utflyttning nu också är märkbar på ett flertal industriorter. Anledningen till att människor nu även flyttar från industriorterna och ut från länet torde ligga i att många oroas av de propåer om nedskärningar i sysselsättningen som bl.a. förutsättes i de nyligen publicerade utredningarna för stålindustrin. Alla som något så när har följt innehållet i dessa utredningar vet att Värmland är ett av de län som kan komma att drabbas hårdast vid en kommande strukturförändring inom stålbranschen. Jag förutsätter att stålutredningarnas slutsatser skall tas på allvar. Gör man det, så står det fullt klart att värmländska orter som Storfors, Björneborg, Hagfors och Munkfors kan komma att få väldiga sysselsättningsproblem. För de orter som jag här nämnt och för länet i övrigt är det alldeles nödvändigt att få veta vilka åtgärder som samhället ämnar tillgripa om utredningshypoteserna blir verklighet. När vi nu skall besluta i frågor som berör regionalpolitiken så bör det beaktas att stålkrisen har uppstått och accentuerats efter det att Länsplanering 74 var ute på remiss i kommuner och organisationer. Dessa planerade och formade sina krav efter de då rådande förhållandena. Nu när krisen är ett faktum fordras det därför speciella, kraftfulla insatser om man i Värmland och berörda kommuner skall kunna utveckla sin framtid från det basunderlag som förelåg när Länsplanering 74 behandlades. Här, herr talman, skulle det ha varit en välsignelse om vi haft tillgång till en strukturfond av det slag som vi socialdemokrater lagt fram förslag om. Värmland är egentligen ett paradexempel när det gäller behovet av en strukturfond. Denna skulle ju ha kunnat sättas in även inom andra branscher än stålindustrin, exempelvis inom skogsindustrin, där vissa orter i Värmland kan räkna med kommande problem. Jag vill nämna en av de aktuella orterna för skogsindustrins del, och det är Deje, som ligger några mil norr om Karlstad. Där krävs stora investeringar för att man skall kunna leva vidare. Där krävs kanske att man kommer in på ett annat produktionssortiment. Men detta kan säkerligen inte Uddeholm, som äger företaget i Deje, klara själv, därför att Uddeholm har inga ekonomiska resuser till det. Det är staten som måste ställa upp om Deje skall klara sig. Det hade man kunnat göra om man haft en strukturfond av det slag som vi föreslagit i motionen 1262. F.n. pågår överläggningar mellan en grupp inom Uddeholm och representanter för andra företag inom samma bransch. Kanske kommer man fram till behov av sammanslagning med något annat företag. Men även detta kräver i så fall pengar som någon måste ställa upp med. Då hade det varit bra med en strukturfond. Herr talman! Det är inte första gången som vi i Värmland har blivit utsatta för strukturförändringar inom skogsindustrin. Här har jag en bild —- som jag visar på TV-skärmen — av vilken framgår att industridöden inom massaoch pappersindustrin i Värmland blivit omfattande. Vi ligger vad gäller antalet nedläggningar inte efter andra mer välkända områden i landet inom denna industrisektor. Jag nämnde att det pågår överläggningar om Deje. Men det är tyvärr överläggningar inom en delegation som inte kommun och anställda får komma in i. Andra avgör deras framtid. I reservationen 3 i det nu aktuella utskottsbetänkandet aktualiseras behovet av kommunal representation i företag som får lokaliseringsstöd. Funnes detta fastställt i lag skulle den nu aktuella kommunen inte behöva bli ställd åt sidan i en angelägenhet där den är i stort behov av insyn. De problem som vi har tagit upp i motionen 1262 har inte speciellt starkt understrukits av utskottsmajoriteten. Vi tycker att detta är tråkigt. Vi vill inte men vi måste nog tolka detta som om man trott att vi helt oberättigat skulle ha försökt aktualisera just våra sysselsättningsproblem framför andras. Jag kan försäkra dem som eventuellt tror att vi i oberättigad självhävdelse skulle ha försökt att aktualisera värmlandsproblemen att vår motion inte är avsedd som något spel för galleriet. Vår ambition är inte att försvara någon översysselsättning. Nej, den sträcker sig kanske inte längre, vad det gäller vissa orter, än att åtminstone en i familjen skall ha tillgång till ett jobb. Utskottet skriver vad gäller värmlandsmotionen att vi skall förlita oss till de riktlinjer för fullföljandet av Länsplanering 74 som regeringen skulle väntas ge under nästkommande år. Herr talman! I går meddelade industriminister Åsling här i kammaren att propositionen om åtgärder i anledning av Länsplanering 74 kommer att bli försenad och kommer att läggas fram först 1979. Man kan alltså inte förvänta sig att något förslag om åtgärder för regionalpolitiken enligt Länsplanering 74 kan sättas i sjön förrän 1980. Detta är ett svek av regeringen. Detta hade regeringen kunnat tala om innan utskottetet behandlade de frågor som redovisas i det nu föreliggande betänkandet. Här har alltså utskottet behandlat vår motion utifrån felaktiga förutsättningar. Nu framstår det verkligen som absolut nödvändigt att uppfylla kraven i vår motion om att regeringen bör redovisa hur den tänker förverkliga de regionalpolitiska målen för Värmland. Vore det inte för att jag inser att det är hopplöst skulle jag ha yrkat bifall till vår motion. Vi kan inte vara och är inte nöjda med det sätt på vilket vår motion behandlas. Och jag tror att detta måste gälla även för flera andra län med liknande motioner. Jag skulle vilja veta av utskottsordföranden eller den som företräder utskottsmajoriteten här i kammaren i dag: Visste ni, när utskottet behandlade vår motion, att riktlinjerna för regionalpolitiken skulle bli försenade? Varför framfördes det i så fall inte till utskottet? Nu blir allt försenat. Vi får räkna med att det dröjer tre år innan i Länsplanering 74 krävda åtgärder sätts i verket. I Värmland har vi inte möjlighet att vänta på detta. Vi måste ha snara åtgärder om vi skall kunna klara bara den nu akuta situationen. Den största delen av de åtgärdsförslag som redovisas i nu föreliggande betänkande för uppföljning av Länsplanering 74 kräver centrala ställningstaganden. För att centrala, regionala och kommunala organ inte skall behöva verka i ovisshet om vilka regler som skall gälla för att åtgärdsarbetet inte skall fördröjas ytterligare, är det nödvändigt att regeringen redovisar sina ställningstaganden för riksdagen i anledning av den nu uppkomna situationen. Vi har i motionen 1262 aktualiserat en rad åtgärder som nödvändiga för Värmlands del. Jag skall inte upprepa dem men ändå visa på några av dem. Vi vill bl.a. att de intentioner som låg till grund för besluten om en omlokalisering av central förvaltning förs vidare och att härvid beslut fattas om en omlokalisering till Filipstad av försvarets bokoch blankettförråd. Vidare föreslår vi att Värmlands län prioriteras när det gäller lokalisering av kommande industriella utvecklingscentra. Detta skulle kunna förbättra situationen något i bl.a. de östra och norra delarna av länet. Dessutom vill vi starkt understryka att det är nödvändigt att samhället skaffar sig ett starkare inflytande på användningen av landets skogstillgångar. För Bergslagens del har vi framhållit nödvändigheten av en ökad prospektering och kartering av länets naturtillgångar. Detta skulle kunna leda till en ökning av sysselsättningen inom den del av Värmlands näringsliv som är inriktad på brytning och förädling av länets malmtillgångar. Herr talman! Jag har här försökt att understryka det angelägna i motion nr 1262. Jag har tidigare sagt att jag finner det utsiktslöst att i nuvarande majoritetsläge yrka bifall till motionen.

Herr talman! Jag vill passa på att säga några ord med anledning av motion 1976/77:161, som jag väckt under den allmänna motionstiden och där yrkandet är att Blekinge län temporärt skall betraktas som stödområde. Blekinge läns utsatta läge när det gäller sysselsättningen är väl känt genom massmedia och även genom frågor och interpellationer i denna kammare. Länet har en i förhållande till landet i övrigt mindre väl differentierad näringsstruktur. Fortfarande har vi många krisdrabbade industrier — jag behöver bara nämnda Uddcomb, Gränges Offshore, varvet osv. Orsaken till det besvärliga sysselsättningsläget är främst konjunkturnedgången inom metalloch verkstadsindustrin. Även om det akuta hotet om nedläggning av L M Ericssons enhet i Olofström har undanröjts på grund av den tidigarelagda statliga beställningen till televerket och övriga, onekligen stora insatser från regeringens sida, är läget i länet fortfarande mycket labilt. Jag skulle vilja tillägga att det är av största vikt att man ser positivt på de stora insatser som regeringen har gjort i Olofström. Regeringen har i varje fall temporärt räddat sysselsättningen genom insatserna på L M Ericsson och genom det stora utbildningsbidraget till Volvo, där många arbetstillfällen försvunnit under de senaste åren. Det räcker inte att tala hånfullt om att statsrådet Ahlmark tycker att det är bra och riktigt att önska lycka till i Olofström. Oppositionen måste också se till det konstruktiva som har gjorts. För att vi skall få en bättre strukturerad arbetsmarknad i länet erfordras stora insatser i nyetableringsoch lokaliseringsstöd. Dessa åtgärder är helt nödvändiga om vi skall få en för Blekinge län gynnsam utveckling. Länet har en sned åldersstruktur med stor utflyttning av ungdom i åldrarna 20-29 år. Detta beror till stor del på avsaknaden av eftergymnasial utbildning. En högskoleutbildningslinje med yrkesteknisk högskola startas hösten 1977 i Karlskrona, men det är en mycket blygsam högskoleutbildning, och vi hoppas att den skall följas av en snar utbyggnad. Blekinge har också en lägre andel yrkesarbetande kvinnor än riket i övrigt, och löneläget för de industrianställda understiger också riksgenomsnittet. Utskottet har i sin skrivning hänvisat till sysselsättningsutredningen och säger att man vill avvakta dess arbete innan man tar ställning till de frågor som har väckts i min motion. Men utskottet säger också att förslaget i propositionen 1976 77:26. Detta kan kanske tas som ett halvt bifall till motionen även om utskottet anser att motionen ej bör föranleda någon riksdagens åtgärd — en skrivning som man väl i denna kammare får betrakta som positiv. Insatser har redan gjorts i länet i form av utbildningsbidrag, lokaliseringsbidrag och övriga förstärkningar av beredskapsarbete samt åtgärder mot ungdomsarbetslösheten, och vi hoppas i Blekinge på en uppföljning och på insatser under en lång tid framåt. Med stöd av arbetsmarknadsutskottets betänkande 1976/77:26 bör Blekinge kunna få del av lokaliseringsoch nyetableringsstöd samt övriga regionalpolitiska åtgärder genom att tillfälligt bli betraktat som stödområde.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar finns bland floran av motioner också motionen 1976/77:1262 av herr Aspling m.fl., den s.k. Värmlandsmotionen. Min partivän Sune Johansson har i sitt inlägg nyss knutit an till motionen och tecknat en bild av situationen i Värmland, framför allt på stålsidan. Jag skall därför begränsa mig till de problem som är förknippade med skogshanteringen och det hot som vilar över framför allt sågverksindustrin som en följd av den rådande knappheten på skogsråvara. Jag gör det i vetskap om att fortsatta nedläggningar av mindre, omoderna sågverk väntas och att produktionen mer och mer kommer att koncentreras till de stora sågverken. Jag kommer också att något beröra den förväntade negativa utvecklingen för träfiberskivindustrin, där dagens överkapacitet redan innebär akuta problem på en del håll. Jag skall senare återkomma till de problemen. De enskilda sågverken utgör en ovärderlig tillgång i ett skogslän som Värmland. De förädlade trävarorna vid våra värmländska sågverk representerar ett värde på 250 milj.kr. 80 ?6 går på export och ger därmed ett värdefullt tillskott till landets bytesbalans. De enskilda sågverken har sällan tillgång till egen råvara. Medlemsföretagen i Värmlands Sågverksförening köper upp omkring 4,5 miljoner timmerstockar om året och därför upplevs i dag bristen på råvara som ett synnerligen allvarligt problem. I dag står det helt klart att varken skogsindustrin eller sågverken kan köra med full kapacitet under de närmaste åren. Allt talar för att förbrukningsnivån måste ligga kvar på dagens nivå, och följaktligen föreligger det en uppenbar risk för minskad kapacitet. Här är det otvivelaktigt sågverken som i första hand kommer i kläm. Risken är så akut att många sågar som är av avgörande betydelse i glesbygden drabbas i första hand. Sågverk som för endast kort tid sedan etablerades med hjälp av statligt lokaliseringsstöd hotas av driftstopp om inte råvaruförsörjningen kan tryggas. Klart är att landets virkesbalans inte medger något ökat uttag ur våra skogar. Inom ramen för nuvarande virkesuttag ryms därför ingen nyetablering av ytterligare sågverk eller övriga skogsindustrier. Det måste betecknas som synnerligen angeläget att garantera råvara för sågverk som har avgörande betydelse för sysselsättningen på sin ort och i sin bygd. I mitt län har vi 22 s.k. köpsågverk — dvs. sågverk som måste köpa sin råvara från annat håll. Dessa sågverk som i dag sysselsätter omkring 1.000 personer utgör livsnerven för många värmländska orter. På platser som Sysslebäck, Ekshärad, Högboda, Köla, Sälboda och Edane lever en betydande del av befolkningen av sågverksnäringen. Målet måste, som jag ser det, vara en kontrollerad virkesfördelning för att i framtiden kunna garantera virkesförsörjning, inte minst med hänsyn tagen till den regionalpolitiska betydelse som sågverksindustrin har. Framtiden får väl utvisa om det skall ske via ett mindre antal s.k. virkespooler, eller om vi kan nöja oss med regionvisa kvoter som kan fördelas till sådana sågverk som är av avgörande betydelse för sysselsättningen i sitt område. Vi kan inte fortsätta att leva med det förhållande vi nu har, att det inte finns någon möjlighet för samhället att påverka uttag, pris eller fördelning av råvaran, vare sig mellan branscher eller geografiskt. Sågverket är på många orter i skogsbygderna den enda basindustrin kring vilken hela samhällen är uppbyggda. Herr talman! Jag har här velat peka på den bekymmersamma situation som vi har, och i ännu högre grad kommer att få, när det gäller att vidmakthålla ett uthålligt skogsbruk där sågverksnäringen ingår som en väsentlig bit. Vi har att förvänta oss en fortsatt rationalisering i skogen. Vid en skogskonferens, som den här veckan hölls i Torsby, framkom med all tydlighet hur de stora skogsbolagen ämnar fortsätta sina rationaliseringssträvanden, såväl på avverkningssidan som på skogsvårdssidan. Vänerskog, som hittills bara har ca 30 96 av sina avverkningar mekaniserade, signalerar nya mekaniseringsåtgärder. Samma tongångar hördes från de båda skogsjättarna Uddeholm och Billerud. I dag finns det omkring 10 000 värmlänningar som frågar efter arbete. Av de omkring 1 500 lediga platser som är redovisade finns på sin höjd ett tjugotal i skogsbruket. Skogslän och glesbygd är synonyma begrepp. Bara från Torsby kommun, som är länets nordligaste, har omkring 5 000 invånare tvingats flytta. I dag finns inga överhettade regioner någonstans i landet, varifrån ersättningsindustrier kan vaskas fram. Följaktligen kommer en fortsatt rationalisering av skogsbruket och ett nej till fortsatt kapacitetsökning att bidra till att skogslän som Värmland får vidkännas ytterligare krympning av invånarantalet. De här problemen, som i så hög grad berör mitt hemlän, har aktualiserats dels i den sysselsättningsmotion av herr Aspling m.fl. som Sune Johansson i sitt anförande hänvisade till, dels i många andra sammanhang vid konferenser o. d. i vårt hemlän. Sedan denna motion, som vi kallar Värmlandsmotionen, signerades har Värmland drabbats av flera illavarslande besked. En del av dessa har Sune Johansson berört, och jag skall sålunda inskränka mig till det senaste som har inträffat, nämligen det konkurshot som vilar över spånplattefabriken i Norra Ny — ett lokaliseringsföretag som tillkom för att ge sysselsättning i norra Klarälvsdalen. Här är det fråga om en akut krissituation där ett hundratal arbetstillfällen är i fara. Oron i den norra länsdelen har stigit kraftigt de sista dagarna, och här skulle jag gärna velat veta vad regeringen tänker göra för att klara det krisläge som har uppstått vid spånplattefabriken i Norra Ny. Tyvärr är ingen representant för regeringen inne i kammaren nu. Vi börjar bli vana vid att berörda statsråd lyser med sin frånvaro när frågor som rör deras fögderi är föremål för behandling. Detta tycker jag är nonchalant, och jag beklagar det. Jag erinrar mig hur vår förre arbetsmarknadsmi nister, Ingemund Bengtsson, alltid följde arbetsmarknadsdebatterna från sin statsrådsbänk och ofta gick in i debatten. Vi har som sagt ett krisläge i norra Värmland, inte minst beroende på vad som håller på att hända vid spånplattefabriken i Norra Ny. Och där kan vi inte invänta vad utskottet sätter sin tilltro till, nämligen att regeringen nästa år skall lägga fram förslag som grundar sig på resultaten av sysselsättningsutredningens arbete. Efter vad som framkommit i debatten här i dag kan man väl säga att det är uteslutet att vi under 1978 får några regeringsförslag baserade på vad sysselsättningsutredningen har kommit fram till. Detta beklagar jag livligt, och jag skulle gärna vilja fråga en regeringsrepresentant — om det hade funnits någon sådan närvarande i kammaren — vad man i regeringen tänker göra under 1978. Vi i Värmland kan inte vänta längre på åtgärder. I fallet Norra Ny är det kort sagt så, att om företaget måste läggas ner innebär detta en katastrof i den landsändan, vilket också LO-sektionen i norra Värmland har framhållit i ett telegram, avsänt till statsminister Fälldin. Herr talman! Jag har inget yrkande men vill kraftigt understryka behovet av åtgärder för att lösa både nu föreliggande och väntade strukturproblem i vårt hårt prövade län.

Herr talman! Det utskottsbetänkande som vi nu behandlar tar bl.a. upp frågan om regionalpolitiska insatser i södra Älvsborgs län. Detta sker mot bakgrund av ett par motioner, av vilka en har väckts av Elver Jonsson i Alingsås och mig. De regionalpolitiska problemen i södra Älvsborg hör ihop med regionens ensidiga näringsliv: en helt dominerande tekoindustri. Denna ensidighet skapade även under tider med god sysselsättning i tekobranschen svårigheter att behålla den ungdom som växte upp och utbildades i Sjuhäradsbygden. En betydande del av varje färdigutbildad årskull sökte sig bort från regionen för att kunna tillfredsställa sina yrkesvalsönskningar i andra regioner med mer varierat näringsliv, och tekoföretagen i Boråsbygden löste sina rekryteringsproblem med en stor invandring, huvudsakligen från Finland. Från slutet av 1960-talet är det inte bara ensidigheten i näringslivet som är Sjuhäradsbygdens problem. Den starkt ökande nedgången av arbetstillfällen inom tekoindustrin försvagar i rask takt områdets totala sysselsättning och urholkar därigenom skatteoch serviceunderlaget i Sjuhäradsbygdens kommuner. För de enskilda människorna blir otryggheten på arbetsplatsen en ständig följeslagare. Genom att invandringen minskade och många invandrare återvände till sina hemländer blev det inga katastrofsiffror för antalet arbetslösa, när tekoindustrin successivt minskade. Och när det inte finns stora arbetslöshetssiffror att hänvisa till tycks det vara svårt att få regering och centrala myndigheter i Stockholm att lyssna. Att omkring 1 000 tekojobb försvunnit varje år i Borås kommun sedan 1970 väcker av någon anledning inte alls samma uppseende som när andra orter riskerar att mista kanske bara tiondelen så många jobb. Detta förhållande är en av orsakerna till att vi motionärer begär att riksdag och regering nu verkligen skall uppmärksamma Boråsregionens problem. Jag är medveten om att riksdagen senare under detta riksmöte skall diskutera tekobranschens problem och förhoppningsvis då också besluta om åtgärder som syftar till att bromsa den starka minskningen av tekoarbetstillfällen samt försöka lägga en fastare grund för de delar av tekoindustrin som bedöms ha hyggliga framtidsutsikter. Men ingen tror att dessa åtgärder skall kunna förhindra en ytterligare nedgång av sysselsättningen i Sjuhäradsbygden. Det är detta förhållande som gör det så angeläget att omgående försöka skapa nya arbetstillfällen som ersättning för de förlorade. Utskottet har en omfattande och positiv skrivning om problemen i Boråsområdet, och man deklarerar välgörande klart att regeringen och berörda myndigheter måste ge hög prioritet åt regionalpolitiska insatser för att upprätthålla sysselsättningen i södra delen av Älvsborgs län. Det finns också anledning för oss motionärer att notera det av utskottet refererade uttalandet av industriminister Åsling från den 22 april, att såväl arbetsmarknadspolitiska som regionalpolitiska åtgärder kommer att ställas till förfogande för att skapa nya arbetstillfällen åt dem som varslats av Algots AB i bl.a. Borås. Och jag utgår ifrån att man är beredd till samma medverkan till nytt arbete för dem som friställs från andra tekoföretag i Sjuhäradsbygden. Låt mig bara tillägga att det är nödvändigt att åtgärderna för att skapa nya jobb sker snabbt. I Borås upplevde vi hur Algots, i samband med att Algots Nord startade, på ett år reducerade sin personal i Borås med bortåt tusentalet personer. Men att nylokalisera och utveckla nya verksamheter med motsvarande antal sysselsättningstillfällen tar oftast många år. När man har detta förhållande klart för sig vill man inte nöja sig med ord, utan man vill se handling, helst omgående. Och då behövs hela den regionalpolitiska arsenalen av åtgärder.

och jag kan därför nöja mig med att yrka bifall till utskottets hemställan. Men i Sjuhäradsbygden väntar vi nu på att de goda intentionerna i utskottsskrivning, riksdagsbeslut och regeringsuttalanden omsätts i praktisk handling.

Herr talman!

Enligt min mening är det angeläget att centrala beslut, som ålägger vissa kommuner att i riksintressets namn planera för det rörliga och sociala fritidslivet och därmed också berövar dem möjligheten att lokalisera miljöstörande industri, måste kombineras med ett omfattande centralt stöd för att kommunerna skall kunna klara fullföljandet av den fysiska riksplanens intentioner. I propositionen 1972:111 sägs också att områden som motverkas i fråga om industriell utveckling på grund av riksdagsbeslutet skall ha möjligheter att bli kompenserade i den allmänna sysselsättningsplaneringen. Herr talman! I utskottets betänkande 1976/77:23 föreslås inte bifall till motionen 1261, men utskottets skrivning är sådan att den i princip motsvarar ett förslag om bifall till motionen. Utskottet skriver nämligen: ”Enligt utskottets uppfattning är förhållanden av det slag som tas upp i motionen en faktor som skall vägas in vid prövning av regionalpolitiska stödåtgärder. Utskottet räknar med att frågan kommer att behandlas inom ramen för sysselsättningsutredningens arbete med de regionalpolitiska medlen, och motionen synes därför inte behöva föranleda någon riksdagens åtgärd.” Den skrivningen gör att jag inte finner någon anledning att yrka bifall till motionen 1261. Jag delar utskottets uppfattning och påräknar aktiva insatser från bl.a. sysselsättningsutredningen för att man skall kunna få ett riktigt underlag för insatser i de områden som jag angett i motionen 1261. Till slut, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1-6 samt reservationen 8.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande behandlas även en motion som jag väckt tillsammans med mina partivänner på Göteborgsbänken. I vår motion pekar vi på de stora sysselsättningsproblem och näringspolitiska problem som föreligger i Göteborgsregionen, dels som en följd av varvsindustrins svårigheter, dels som en följd av den ensidiga sammansättning som kännetecknar Göteborgsområdets industrioch närings struktur. Under 1950-talet och första hälften av 1960-talet kännetecknades storstadsregionerna av en kraftig tillväxtoch sysselsättningsexpansion, och man kunde då med visst fog tala om en överhettad situation på arbetsmarknaden i dessa områden. Från andra hälften av 1960-talet har denna expansion vänt, och 1970-talet har för Göteborgs del kännetecknats av en minskning av sysselsättningsmöjligheterna inom industrisektorn, vilket har lett till kraftiga befolkningsminskningar på uppemot 10 000 människor per år. Med andra ord, befolkningsminskningen har för Göteborgs del varje år motsvarat normalstorleken för en svensk kommun. Framtidsbilden ser dyster ut för regionens del. Under de tre fyra närmaste åren räknar man med en minskning av antalet industriarbetsplatser i Göteborgsområdet på bortemot 15 000, och möjligheterna att ersätta dessa jobb med arbetsuppgifter inom t.ex. den kommunala sektorn, där behoven inom sjukvård, åldringsvård och barnomsorg är stora, är med hänsyn till kommunernas ekonomiska situation inte särskilt stora. Det är mot denna bakgrund vi har väckt vår motion i vilken vi har krävt att speciella näringspolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder vidtas i Göteborgsområdet för att man skall kunna upprätthålla sysselsättningen inom industrioch sjöfartssektorn samt inom statlig förvaltning och affärsverksamhet. Det enskilda näringslivet sysselsätter ca 70 96 av de yrkesarbetande i Göteborgsområdet, medan kommuner och landsting ger arbete åt 20 96 och staten åt 10 96. Speciellt utmärkande är det stora industriella inslaget i näringslivet. Industrin domineras i sin tur av ett fåtal branscher och företag. Verkstadsindustrin svarar t.ex. för drygt 60 96 av hela industrisysselsättningen, och Volvo, SKF och varven ger ensamma arbete åt ca 40 96 av alla industrisysselsatta i regionen. Näringslivets koncentration till några enstaka branscher och stora företag gör regionen ytterst känslig för strukturförändringar. De tunga inslagen i näringslivet är också starkt beroende av prisbildningen på energi och av energikonsumtionens utveckling. Den tunga industrins dominans och servicesektorns och den offentliga sektorns relativt lilla omfattning har lett till att förvärvsintensiteten är låg för kvinnor, speciellt för de gifta kvinnorna. En förändrad näringslivssammansättning är därför ett villkor för att dels minska regionens känslighet för strukturförändringar, dels möjliggöra bättre sysselsättningsmöjligheter för kvinnor. Vid behandlingen av vår motion har arbetsmarknadsutskottet på alla punkter verifierat våra uppgifter i motionen och uttalar, att betydande insatser från samhällets sida är nödvändiga för att sysselsättningen skall kunna hävdas i Göteborgsområdet, inte minst med tanke på neddragningen inom varvsindustrin. Utskottet hänvisar till att industriministern i varvspropositionen aviserat att han tillsammans med arbetsmarknadsministern skall tillsätta en särskild delegation, som får ta itu med sysselsättningsproblemen i Göteborgsområdet. Vi hälsar naturligtvis tillsät tandet av en sådan delegation med tillfredsställelse, om delegationen verkligen får till uppgift att skapa nya arbetstillfällen för att ersätta de bortemot 15 000 jobb som beräknas försvinna fram till 1980. Viktigt är också att den delegation som inom kort kommer att tillsättas får en sådan sammansättning att de fackliga representanterna och företrädare för Göteborgs kommun har ett avgörande inflytande. Minst lika viktigt är att regeringen ställer erforderliga resurser till delegationens förfogande när det gäller att skapa dessa nya jobb. Herr talman! Det är kanske på den sista punkten man är orolig. Under flera år har de borgerliga representanterna här i riksdagen, speciellt centerpartiets företrädare, inte visat någon som helst förståelse för storstadsregionernas sysselsättningsproblem. Vid ett flertal tillfällen har herr Stridsman, som ju är centerpartiets främste talesman i regionalpolitiska frågor, dokumenterat denna inställning i kammardebatterna. Industriminister Åsling uttalade så sent som i oktober månad i Dagens Nyheter att Göteborg är ett expansivt område, och i en interpellationsdebatt den 16 november sade industriministern till mig att ”Göteborg har ett rikt fasetterat näringsliv, som har större möjligheter att klara omställningsproblemen än näringslivet på praktiskt taget vilka orter som helst i Sverige i övrigt”. Uppgifterna i vår motion och arbetsmarknadsutskottets skrivning i föreliggande betänkande visar ju tydligt och klart, att industriministerns uttalanden i höstas är totalt missvisande, för att inte säga felaktiga. Hans beslut att nu tillkalla en speciell delegation för att klara sysselsättningsproblemen i vår region tolkar jag så att industriministern blivit övertygad om att hans tidigare uppfattning varit felaktig. Det är min förhoppning att regeringen tar konsekvenserna av denna något nyvaknade inställning inom borgerligheten och ser till att klara sysselsättningsproblemen i Göteborgsområdet. I det här fallet kan man inte tillämpa någon s.k. Åslingdoktrin, som skulle innebära att företagen själva får klara problemen. Här måste en massiv insats göras från samhället, om man skall klara ungdomssysselsättningen, öka möjligheterna för kvinnorna att få jobb och skapa nya industriarbetsplatser för friställda varvsarbetare. Här räcker det inte med ett ”lycka till” från arbetsmarknadsministern. Jag tolkar emellertid, herr talman, arbetsmarknadsutskottets skrivning som en klar beställning till regeringen att den delegation som skall tillsättas får erforderliga samhällsresurser för att upprätthålla sysselsättningen inom industrioch sjöfartssektorn samt inom statlig förvaltning och affärsverksamhet, som vi socialdemokrater från Göteborg krävt i vår motion. Jag kommer därför inte att ställa något speciellt yrkande. Jag har uppfattat utskottets skrivning så att riksdagen genom sitt uttalande helt ställer sig bakom de krav som vi socialdemokrater fört fram i vår motion. Jag yrkar, herr talman, bifall till de socialdemokratiska reservationer som är fogade vid utskottets betänkande och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Av förklarliga skäl brukar den årliga debatten i riksdagen om regionalpolitiken kallas för hembygdens dag. Detta kan vara en av förklaringarna till att problemen i Stockholmsregionen brukar spela en underordnad roll i debatten. Många av oss som bor i denna region upplever sig ha sina respektive hembygder på andra håll i landet eller i andra länder, men självfallet är Stockholms län hembygden även för oss. Indirekt spelar vi en viktig roll, eftersom det är Stockholmsregionens och andra storstadsregioners ekonomiska styrka som i betydande utsträckning gjort det möjligt att med stora statliga ekonomiska insatser driva en omfattande regionalpolitik i andra delar av landet. Regionen har samtidigt tillhandahållit många arbetsplatser som erbjudit jobb åt de människor runt om i landet som varit arbetslösa i sina hemkommuner men som kunnat flytta till den här regionen. I det sammanhanget bör också noteras att det statliga skatteutjämningssystemet i kommunerna i stor utsträckning finansieras av skattebetalarna i Stockholmsregionen. Stockholmsregionens ekonomiska styrka och växtkraft har ingett många den föreställningen, att regionen är en outsinlig källa att ösa ur. Man har ansett att regionen tål att arbetsplatserna flyttas och att skattebetalarna orkar bära allt större bördor, även för andra landsdelar. Vi vet emeilertid att så inte är fallet. Vi hoppas att ännu fler skall bli på det klara med det förhållandet. Stagnationen under senare år i vårt lands ekonomiska utveckling sammanfaller med en stagnation i storstadsregionerna och då inte minst i Stockholmsregionen. Som framhålls i reservationen 6 till arbetsmarknadsutskottets betänkande har detta upplevts särskilt hårt efter regeringsskiftet i höstas. Vi vet nu också att den stabila ekonomin i Stockholmsregionen delvis är en felsyn: de höga inkomsterna i regionen motsvaras av stora kostnader för både samhälle och människor, men det tas sällan med vid jämförelser med andra delar av landet. Detta gäller även kostnaderna för resandet — pendlingen över stora avstånd. En dräglig samhällsmiljö förutsätter också mycket högre kostnader för samhället i sådana regioner än i andra delar i landet, och sociala problem leder till ökade kostnader för socialvård och annan samhällsservice. Vi vet också att den synbart goda ekonomiska situationen i Stockholmsregionen totalt sett har dolt stora skillnader mellan de olika delarna av regionen. Förhållandena i Botkyrka är sålunda radikalt annorlunda än förhållandena är i Danderyd, och sysselsättningsläget och arbetsmöjligheterna är helt andra i Stockholms innerstad, Solna och Sundbyberg än i t.ex. Norrtälje, Vallentuna, Södertälje och Nynäshamn. Detta är bakgrunden till att det vid årets riksdag har väckts två motioner om sysselsättningsskapande åtgärder i Stockholms län, dels nr 560 av herr Sivert Andersson i Stockholm m.fl., dels nr 910 av mig och övriga socialdemokrater från Stockholms län. Samma dystra öde har mött båda motionerna vid utskottsbehandlingen: båda har avstyrkts under hänvisning till det utredningsarbete som bör bedrivas inom ramen för länsplaneringsarbetet. När det gäller motionen 910, som avser Norrtälje kommuns problem, gör man tillägget att Norrtäljes problem skall ägnas särskild uppmärksamhet i det här arbetet. Jag klagar inte på länsmyndigheternas intresse när det gäller hanteringen av regionens problem i länsplaneringsarbetet. Det finns tvärtom anledning att uttala sin uppskattning av detta arbete. Men det borde ha stått klart för arbetsmarknadsutskottet att man inte i och för sig löser de regionala obalansproblemen med enbart planeringsinsatser. En effektiv planering är självfallet nödvändig för att man skall få ett handlingsprogram, men sedan fordras det konkreta handlingar, framför allt på riksnivå, för att dessa planer skall omsättas i verklighet. Och det fordrar beslut i det här huset.

Inte på någon punkt anser sig utskottsmajoriteten kunna kosta på sig en kommentar, mycket mindre tillstyrka någon åtgärd. Den borgerliga majoriteten sviker Norrtälje och Stockholmsregionen. I den socialdemokratiska reservationen nr 6 tar man upp ett av de krav som ställs i motionen, nämligen behovet av samplanering med utgångspunkt i de förhållanden som gäller i Norduppland, och understryker vikten av att en sådan planering över länsgränserna kommer till stånd. I Norduppland liksom i stora delar av Norrtälje kommun är förhållandet det, att en alltför stor andel av befolkningen har sin utkomst i jordbruk och skogsbruk och att industrialiseringen är för svag för att kunna erbjuda nya arbetsmöjligheter. En förändring inträffade med byggandet av kärnkraftverket i Forsmark. Vid denna arbetsplats har många även från Norrtälje kommun sitt arbete. Bristen på långsiktig politik från regeringens sida på detta område och de så gott som dagligen förändrade riktlinjerna för utbyggnaden skapar av förklarliga skäl en stor oro hos de anställda. Därför måste de anställda och kommunerna, inkl. Norrtälje, få klara besked om att de inte skall drabbas av att bygget eventuellt stoppas. I reservation nr 6 pekas i övrigt på behovet av en omläggning av den ekonomiska politiken, där regionalpolitiken sätts in i ett större sysselsättningspolitiskt sammanhang på sätt som angivits i propositionen 1975 77:543. Jag ansluter mig självfallet till detta konstaterande. Men därutöver är det nödvändigt att vi i riksdagen tar itu med de speciella regionala obalansproblem som finns i Stockholmsregionen, och då speciellt i Norrtälje kommun, på sätt som angivits i motionerna 560 och 910. Människorna i Stockholmsregionen har visat att de har varit och är beredda att i solidarisk handling ställa upp för utsatta människor och orter i andra delar av landet. Nu vill de ha solidarisk hjälp för att lösa de speciella problem som de har att brottas med. Vi politiker har en skyldighet att skapa trygghet i förändringens samhälle, oavsett om människorna bor i Borås, Kalmar och Östersund eller i Botkyrka, Haninge och Norrtälje. Herr talman! Av det föregående torde ha framgått att jag som motionär inte är tillfredsställd med vare sig utskottsmajoritetens skrivning eller reservanternas. En första förutsättning för att vi skall kunna lösa de regionala obalansproblemen i Stockholms län är dock en socialdemokratisk politik, grundad på jämlikhet, solidaritet och social trygghet. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1—6.

Herr talman! Under allmänna motionstiden väckte jag och mina socialdemokratiska kamrater på Västerbottensbänken en motion, nr 535, där vi redogjorde för de sysselsättningsproblem som finns i vårt län och för behovet av insatser för att lösa dessa. Vi kan konstatera att den statliga regionalpolitiken har varit till stor nytta för vårt län, och att den politiken måste fortsätta och intensifieras är helt klart. Vi har genom skogen, malmen och vattenkraften resurser som på ett bättre sätt måste tas till våra och vidareförädlas. Det är nödvändigt att detta sker planmässigt och under samhällets kontroll, inte bara för att skapa sysselsättning utan också för att sysselsättningen skall bestå. Tillgången på arbete är mindre i Västerbotten än i andra delar av landet, och inte har situationen blivit bättre sedan den här motionen skrevs: varsel för ett 90-tal anställda vid Holmsund Golv AB, nedläggning av dörrfabriken i Holmsund, fortfarande ingen ersättningsindustri för den inom ett år nedlagda gruvan i Adak, och för de varslade vid Algots Nord fortfarande inga besked om att annan sysselsättning kan beredas. När det f.ö. gäller Algots vet vi i dag att man inte kan garantera sysselsättning längre än till detta års slut. Vad detta kommer att betyda för kvinnorna i länet förstår var och en när det inte finns några alternativ. När det sedan gäller åtgärder för Vindelådalen, där det verkligen skulle ske underverk bara vi fick en borgerlig regering, så vet vi ju att det inte ens blev en tumme. Arbetsmarknadsutskottet har i sitt betänkande nr 23 behandlat vår motion och har i sin skrivning i huvudsak ägnat sig åt att tala om vilka stödåtgärder som satts in för Algots Nord. Och visst har Algots Nord fått många miljoner, men penningpåsen verkar ha hål i botten. Vi vet resultatet: inte har satsningen gett det som var meningen. Inom ett år finns ingen tekoindustri i Västerbotten om inte staten tar sitt ansvar. F. ö. pekar utskottet på den allmänna välvillighet som visats från re geringens sida vid uppvaktningar och de positiva svar som statsrådet Åsling gett på frågor i riksdagen. Men en positiv attityd ger i sig inga jobb när han samtidigt överlämnar åt de självläkande krafterna att klara problemen. Herr talman! Detta talar för att det inte räcker med en positiv attityd från regeringens sida. Det krävs handling! Inte klarar man sysselsättningen inom Västerbotten och inte någon annanstans heller med en positiv attityd. Här måste sättas in åtgärder på både kort och lång sikt. Vi har i motionen pekat på de råvarutillgångar som finns i Västerbottens län. Vi har pekat på vad Sveriges geologiska undersökning sagt om berggrundskarteringen. Vi har pekat på vad nämnden för statens gruvegendom sagt om de mätningsresultat som finns och att borrningskapaciteten bör ökas i Västerbotten. Jag hade nog förväntat mig att utskottet skulle ha sagt någonting om hur väsentligt det är att ta till vara den råvara som finns och förädla den för att skapa mer sysselsättning på lång sikt. Ett samlat samhälleligt grepp över näringsoch arbetsmarknadspolitiken måste tas, och den borgerliga regeringen kommer att — vare sig den vill eller inte — av den praktiska verkligheten tvingas inse att utvecklingen i landet måste styras av samhället. Inga fria marknadskrafter kommer någonsin att klara sysselsättningen och utvecklingen. Men, herr talman, det brådskar!

Herr talman! I motionen 1976/77:409 har några socialdemokrater från den sydöstra delen av landet pekat på nödvändigheten av regionalpolitiska åtgärder för att stärka sysselsättningen i detta område, som i jämförelse med landet i övrigt har en betydligt sämre sysselsättningsutveckling och därmed ett sämre löneläge och sämre ekonomiska förutsättningar för kommunal service. Jag skall, herr talman, endast beröra situationen och utvecklingen i Blekinge län. Bernt Nilsson har tidigare här i debatten talat om de övriga delarna av sydöstra Sverige. Under perioden 1966-1970 hade Blekinge en sysselsättningsökning med 400 personer, en ökning som kan synas ganska hygglig men som ändå var lägre än för riket i övrigt. I Karlskrona kommun, som är länets primära centrum, minskade antalet sysselsättningstillfällen. Inget primärt centrum utanför stödområdet hade en sämre sysselsättningsutveckling under den angivna perioden än Karlskrona kommun. Sysselsättningen för män minskade något, medan sysselsättningen för kvinnor ökade ganska kraftigt. Trots denna sysselsättningsökning för kvinnorna är andelen för värvsarbetande kvinnor betydligt lägre i Blekinge än i övriga delar av landet: 43,7 96 för Blekinge och 46,7 ?6 för riksgenomsnittet. 1970-talets första hälft kännetecknas av en fortsatt positiv utveckling av industrin. Antalet industrisysselsatta i länet har ökat med ca 2000 personer från år 1970 till år 1975. Ökningstakten för sysselsättningen är dock klart lägre för Blekinge än för riket i övrigt. Inom servicenäringarna har såväl sysselsättningen som sysselsättningsökningen varit låg. En väl fungerande arbetsmarknad skall, förutom att ge trygghet för sysselsättningen och goda valmöjligheter, erbjuda goda inkomster. Inkomstnivån i Blekinge län låg under hela 1960-talet klart under riksgenomsnittet. En rangordning av rikets län visar att endast ett fåtal län har haft en lägre inkomstnivå än Blekinge under 1960, 1965 och 1970. Sett över den senaste femtonårsperioden kan sålunda konstateras att Blekinge län har haft en uppåtgående sysselsättningsoch befolkningsutveckling. Såväl sysselsättning som folkmängd har dock haft en lägre tillväxttakt än riket i dess helhet. Vad som emellertid framför allt bör uppmärksammas är den tilltagande regionala obalansen i näringslivsoch befolkningsstrukturen. Den under början av 1970-talet förhållandevis goda utvecklingen i Blekinge län vad gäller såväl sysselsättningen som befolkningsutvecklingen har under 1976 stagnerat och förbytts i en nedåtgående kurva för sysselsättningen och därmed också för befolkningsutvecklingen i länet. Denna nedåtgående kurva har ytterligare accentuerats under början av innevarande år med varsel om nedläggningar, permitteringar och anställningsstopp vid några av de största industrierna i länet. Minskningen av sysselsättningen beräknas till 2 000 personer. Den minskade sysselsättningen drabbar framför allt ungdomen. En antydan om detta ges av att 700 ungdomar f. n. sysselsätts i beredskapsarbete. Följden av ökade sysselsättningsproblem för ungdomar blir otvivelaktigt en ökad utflyttning av ungdom från länet. Arbetsmarknadsläget har gjort att ett mycket stort antal personer måste sysselsättas i beredskapsarbete. Vid början av året var 921 personer i beredskapsarbete. Det innebär en ökning med 594 sedan samma tid för ett år sedan. Det är mot denna bakgrund som vi tillsammans med socialdemokrater från den sydöstra regionen i motionen 409 vill peka på nödvändigheten av att kraftfulla insatser görs av regeringen för att rätta till den obalans som råder i sydostregionen när det gäller sysselsättningen. Utskottet behandlar motionen på s. 27 i betänkandet, och man berör därvid situationen i Blekinge på några rader. Av utskottets betänkande framgår att regeringen vidtagit en rad åtgärder och är beredd till ytterligare insatser för att förbättra sysselsättningen i länet. Utskottet hänvisar bl.a. till att lokaliseringsstöd och lagerstöd utgått samt till utbildningsinsatser som inneburit att permitteringshoten vid L M Ericsson i Karlskrona och vid Volvo i Olofström har undanröjts. Man anför att regeringen genom att tidigarelägga vissa beställningar till LM Ericssons fabrik i Olofström har undvikit det aktuella nedläggningshotet vid denna fabrik. Det är bra. Men dessa åtgärder vidtogs först efter en kraftfull insats från fackföreningens och kommunens sida. Arbetsmarknadsminister Ahlmarks ”Lycka till” när han var i Olofström räckte självfallet inte till. Doktrinen om de självläkande krafterna som lancerats av den borgerliga regeringen gjorde sig inte heller gällande. Nej, det var hela bygdens agerande i denna fråga som framtvingade en lösning. Men de vidtagna åtgärderna löser inte sysselsättningsproblemen på längre sikt. Andra regionalpolitiska åtgärder måste vidtagas för att trygga sysselsättningen och samhällsutvecklingen i länet. Vi har tidigare i en fyrpartimotion från Blekinge föreslagit en elektrifiering av järnvägen Karlskrona-Kristianstad. Denna motion har blivit bifallen av riksdagen. Vi är övertygade om att en elektrifiering av nämnda järnväg skulle, förutom att skapa arbetstillfällen under ombyggnaden, utgöra en stimulans för sysselsättningslokaliseringar till länet. Men det gäller också att regeringen för en sådan näringsoch energipolitik att redan befintliga företag i länet har möjlighet att utvecklas och därmed trygga sysselsättningen. Oron vid Uddcomb i Karlskrona är stor. Man frågar sig: Vad skall hända med jobben här? Det är 700 anställda som är beroende av hur regeringen handlägger näringsoch energipolitiken. På denna punkt måste regeringen inom den närmaste framtiden fatta ett beslut. Vi hoppas självfallet i Blekinge att det blir ett positivt beslut när det gäller sysselsättningen vid Uddcomb i Karlskrona. Herr talman! Bernt Nilsson i Kalmar har utvecklat synpunkterna på situationen i de övriga delarna i sydostregionen, och utvecklingen där sammanfaller till stora delar med utvecklingen i Blekinge. Det framgår klart att vi i denna region har en svagare sysselsättningsutveckling och ett svagare ekonomiskt underlag än man har i andra delar av vårt land och att krafttag av regionalpolitisk karaktär måste tas för att sydostregionen skall komma i nivå med övriga landet. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1-6 samt reservationen 8 i föreliggande betänkande.

Herr talman! Jag har tidigare i dag redogjort för problemen i Boråsregionen. Jag var så pass renhårig att jag nämnde att min reservation nr 7 också omfattar de krav som herrar Gustafsson i Borås och Jonsson i Alingsås framfört i sin motion. Herr Gustafsson kvitterade dock inte artigheten genom att nämna min och herr Carlsteins motion, varför jag inte fick rätt till replik. Det är förklaringen till att jag nu tar till orda. Som jag förut har slagit fast står samtliga partiers företrädare i länsstyrelsen i Älvsborgs län bakom kravet på att inte bara lån utan även bidrag skall kunna utgå i Boråsregionen, eftersom problemen där är akuta. Landshövdingen liksom företrädare för Borås kommun har uppvaktat regeringen om detta. Nu försöker herr Gustafsson krypa ifrån sin motion genom att hänvisa till utskottets skrivning om temporära stödområden. Men riksdagen fastslog i går att det rör sig om en formalisering av vad som har tillämpats alltsedan 1965. Och nog måste väl herr Gustafsson i Borås känna till att Boråsregionen har fått lokaliseringsstöd sedan mitten av 1960-talet. Dock har endast lån kunnat utgå. Vi borde ha haft ett gemensamt intresse av att även bidrag skulle kunna utgå på samma sätt som inom det allmänna stödområdet. Gårdagens beslut om temporära stödområden innebär inte att det blir möjligt, och det står klart och tydligt i utskottsbetänkandet AU 36, s. 7, att stödet skall utgå i form av lån. Jag hade verkligen trott att ett f. d. kommunalråd från Borås skulle i riksdagen kämpa för hemorten. Det skulle f. ö. vara en värdefull markering om samtliga borgerliga riksdagsmän lämnade sitt stöd åt reservationen 7. Tydligen hyser man trots allt ett förstrött intresse för Boråsproblemen. När herr Gustafsson nu tar avstånd från sin egen motion tycker jag att det klarlägger att man inte skall ta folkpartistiska motionärer på allvar i fråga om åtgärder för Boråsregionen. Hade jag varit lika vek i riksdagen som herr Gustafsson nu är hade vi bl.a. inte haft något förskoleseminarium i Borås — för att bara nämna ett exempel. Eller är det bara som det vanligtvis brukar vara, att folkpartister är kluvna och därför inte heller vågar ta ställning när det verkligen gäller? Herr Gustafsson får själv avgöra vilket det är. Men inte främjar han Borås intressen genom det handlande han ådagalagt här i dag.

Herr talman! I dagens debatt har 14 socialdemokrater beklagat sig över sysselsättningsproblem runt om i vårt land. Jag tolkar det som ett eko av den 44-åriga socialdemokratiska regionalpolitiken. Jag är den förste att instämma i vad Åke Wictorsson och hans medmotionärer anfört om behovet av sysselsättningsskapande åtgärder i Norrtälje kommun. Varför har det då blivit så här? Jag vill påstå att Norrtälje kom att bli offer för den centralisering som socialdemokraterna genomdrev under 1950 och 1960-talen och som var den värsta centralisering som skett i vårt land. Näringslivet utgjordes då mest av småföretagare, jordoch skogsbrukare, vilka den dåvarande socialdemokratiska regeringen närmast hade utfäst skottpengar på. Dessa människor lockades till expansionsorten Storstockholm, där de erbjöds mera lönande utkomstmöjligheter. Riktigare hade naturligtvis varit att satsa på sysselsättningsskapande åtgärder i Norrtälje för den arbetskraft som hade frigjorts. Då skulle Norrtälje ha fått en lugn och naturlig tillväxt medan samtidigt den miljöstörande, ohämmade expansionen i Storstockholm hade förhindrats. Norrtälje utgör ett avskräckande exempel på hur snett den socialdemokratiska regionalpolitiken gått. Det är förresten inte någon regionalpolitik socialdemokraterna fört — det är en centraliseringspolitik. Socialdemokraterna har infört ortsklassificeringssystemet, som innebär att man främst satsar på storstadsområden och primära centra. Eftersom Norrtälje endast är ett regionalt centrum hade det inte kunnat gå på annat sätt. Allt som i politikers ögon är gott skall ju gå till de primära centra, t.ex. de bästa kommunikationerna, den bästa utbildningen, den bästa sjukvården, de statliga verken. Detta måste leda till att de mindre orterna utarmas. Hur röstade då Åke Wictorsson och hans medmotionärer, som nu själva ömmar för Norrtälje när bl.a. jag motionerade om att förlägga TRU till Norrtälje? Jo, de röstade för att förlägga det till en annan kommun. För att stilla Åke Wictorssons oro för byggnadsarbetarna vid Forsmarks kärnkraftsbygge kan jag meddela att det f. n. råder brist på byggnadsarbetare i Norrtälje. Med centerns energipolitik behöver byggnadsarbetarna inte hysa någon oro för framtiden. Vi har meningsfyllda jobb att erbjuda dem. Jag har med det sagda velat påvisa vilka negativa följder en utpräglad centraliseringspolitik kan få. Men jag vill gärna instämma med motionärerna i att åtgärder måste vidtas för att Norrtälje kommuns invånare skall få en bättre sysselsättningssituation. Men för det erfordras långsiktiga åtgärder. En sådan kan till att börja med vara att få till stånd en inomregional skatteutjämning i enlighet med motionskrav från centern. Till sist vill jag erinra om att tre av herr Wictorssons medmotionärer tillhörde den föregående regeringen. Vad gjorde de för Norrtälje på den tiden? Åke Wictorsson nämnde i sitt anförande att en alltför stor andel av befolkningen fortfarande har sitt arbete i jordoch skogsbruk. Jag vill påstå att vi skall värna om de jordoch skogsbrukare som finns kvar i vår glesa kommun. De utgör grunden för en bostadsoch befolkningsplanering i vår kommun. Försvinner de blir kommunen en ren ödeby. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! Herr Johansson i Arvika undrade när vi kan vänta ett förslag från regeringen med anledning av det pågående arbetet i sysselsättningsutredningen. Han gjorde det, såvitt jag förstår, med anledning av vad utskottet har skrivit under avsnittet om Värmland, där det sägs att en del av de frågor om Värmlandsproblemen som har väckts av motionärerna kommer att behandlas av sysselsättningsutredningen och att ”förslag på grundval av utredningens resultat avses bli framlagt av regeringen under nästa år”. När utskottet skrev detta gjordes det mot bakgrund av de tidigare besluten här i riksdagen — jag tänker då framför allt på det beslut som vi tog i höstas med anledning av propositionen 211. Man utgick där från att sysselsättningsutredningen med de tilläggsdirektiv den hade fått skulle lägga fram förslag under budgetåret 1977/78. Nu har sysselsättningsutredningen uppenbarligen, herr talman, ett pressat tidsprogram, och jag är medveten om att det kommer att bli svårt för utredningen att hålla tidsplanen. Jag har blivit underrättad om detta efter det att utskottet behandlade den här frågan. Jag kan emellertid försäkra herr Johansson i Arvika att vi från vår sida har allt intresse av att driva på frågan och se till att de viktiga förslagen från sysselsättningsutredningen om den fortsatta regionalpolitiken snarast möjligt kommer på riksdagens bord.
Herr talman! Jag är givetvis glad för att herr Wirtén kom in i kammaren och gjorde en del kommentarer med anledning av den fråga som jag ställde i mitt anförande. Jag frågade herr Wirtén eller annan företrädare för utskottet: Var ni medvetna om denna försening när vi behandlade de regionalpolitiska motionerna? Den frågan har jag alltså inte fått svar på. Jag misstänker att man var medveten därom, eftersom t.o.m. jag visste att det eventuellt skulle bli en försening. Det hade jag fått reda på vid samtal med personer i sysselsättningsutredningen. Jag tyckte därför att det var litet underligt att utskottsmajoriteten med så att säga öppna ögon kunde ta ställning till våra motioner utan att göra några speciellt ingående kommentarer. De förseningar som kommer att uppstå kommer självfallet att skapa stora problem för både kommunerna, de enskilda företagen och de människor som jobbar inom länsförvaltningarna.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten utan vill bara konstatera att ett enigt arbetsmarknadsutskott står bakom skrivningen. Jag hörde inte att vare sig herr Johansson i Arvika eller någon annan från hans parti ifrågasatte den här tidpunkten. Vi har handlat med utgångspunkt i de aktstycken som är givna till utskottet i budgetproposition och i andra sammanhang.

Herr talman! Vi socialdemokrater har i en reservation som fogats till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 33 föreslagit att motionerna 543, yrkandena 4-8, och 905 skall tas upp till behandling redan under vårriksdagen och inte uppskjutas till höstriksdagen. Bakgrunden är att dessa motioner behandlar organisationen av det skyddade arbetet och möjligheterna för dem som har det sämst ställt att få bättre förhållanden. Jag skall inte ta upp kammarens tid med att redogöra för den behandling som utredningen och remissvaren fått i kanslihuset. Vi har haft frågan uppe i samband med behandlingen av arbetsmarknadspolitiken, bl.a. i inlägg av LO:s ordförande och fru Nilsson i Sunne. Jag yrkar bifall till socialdemokraternas reservation till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 33.
Herr talman! Den här frågan är, som herr Fagerlund nyss sade, prövad i ett tidigare skede. Majoriteten inom arbetsmarknadsutskottet har ansett att de motioner som herr Fagerlund vill behandla redan under det här riksmötet bör behandlas i samband med den proposition som väntas. Jag ber att få yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 33.

Herr talman! Med hänsyn till att det är angeläget att så många som möjligt kan komma hem med resmöjligheter som finns skall jag fatta mig kort. Reservanterna vill understryka kraven i motionen 270 på att hälsooch sjukvården bör innefatta en aktiv, hälsobefrämjande verksamhet för att medverka i det förebyggande arbetet mot medicinska och sociala risker. Likaså bör en kraftig satsning göras på utbyggnad och differentiering av den öppna sjukvården. Vidare bör sjukvård och övrig omvårdnad finnas att tillgå så nära den egna miljön som möjligt.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

Herr talman! Socialutskottets betänkande nr 29 redovisar ju utförligt vilka utredningar som f. n. pågår inom det område som vi just nu diskuterar. Förekomsten av dessa utredningar innebär att åtskilliga motioner och motionsyrkanden har hänvisats till dem på ett eller annat sätt. Detta öde har drabbat såväl socialdemokratiska och kommunistiska som borgerliga motionärer — av vilka senare jag är en. Den långa socialdemokratiska motionen innehåller i huvudsak samma allmänna önskemål som nästan intill leda upprepats i den svenska sjukvårdsdebatten under senare år. Det är inte önskemålen utan resurserna, personellt och finansiellt, som i dag är problemet. Men om resurserna visar sig otillräckliga för att önskemålen skall kunna infrias inom rimlig tid och på konventionellt sätt, ökar trycket på oss alla att ompröva målsättningarna och söka alternativa och okonventionella lösningar. Jag vill också göra en allmän reflexion i anslutning till herr Sellgrens och fru Andréns motion om frivilligorganisationernas uppgifter och plats i vår sjukvård. Ju mer vi förkortar arbetstiden här i landet och ju mer av vården och omsorgen om svaga och sjuka flyttas över till det som brukar kallas samhället, desto mer tid och krafter borde många av de människor, vilkas arbetstid förkortats, kunna sätta in på frivilliga insatser av skilda slag. Jag vill begagna tillfället att uttrycka en förhoppning att frivilliga insatser inom vårdområdet, däribland sådana som nämnts i utskottets betänkande, framöver skall tas emot med större generositet och tacksamhet av samhället än vad man hittills emellanåt fått bevittna. Höjd levnadsstandard borde inte behöva begränsa utrymmet för medborgerlig och medmänsklig idealitet. Fru Håkansson har i sin motion tagit sig an vad som kommit att kallas gruppvård. Detta begrepp innebär i huvudsak en återgång till den organisation av arbetet inom vårdavdelningarna som vi hade i svensk sjukvård innan rationaliseringsexperter med erfarenhet från det löpande bandets principer började härja i våra sjukvårdsförvaltningar och innan sjuksköterskeskolerektorer, som förläst sig på pedagogik, började nedvärdera det praktiska arbetet i sjuksköterskeelevernas utbildning och fjärma dem från den dagliga arbetsgemenskapen inom vårdavdelningarna. Gruppvård är självfallet för både patienter och vårdare en bättre vårdform, men rimligtvis också mera personalkrävande och därmed dyrare. Även här står alltså önskemål mot resurser. Låt oss vara helt på det klara med att det stora problemet i dag ligger på resursområdet. Vad mina egna motioner beträffar är jag tacksam för den utförliga och positiva skrivning som utskottet presterat. Mitt förslag att våra sjukhuskliniker återigen skulle uppliva traditionen att leverera kommenterade årsberättelser har avstyrkts av socialstyrelsen, som på skruvar tvungits erkänna sitt eget misslyckande, medan det till alla delar tillstyrkts av Läkaresällskapet, där det finns folk som står mitt uppe i den praktiska verksamheten och begriper vad det handlar om. Om man fortfarande hade haft tillgång till gammaldags årsberättelser skulle med säkerhet landstingen, riksdagen och regeringen snabbare ha fått en klarare och konkretare bild av den oroande utvecklingen inom akutsjukvården, främst invärtesmedicinen och kirurgin, som ju är hela sjukvårdens kärnområden. Jag vill begagna tillfället att rekommendera de många av riksdagens ledamöter som också är verksamma inom landstingen att envar inom sin hembygd stimulera sina klinikchefer att börja utforma sådana redogörelser. Det är inte administratörernas oöverskådliga datasjok utan erfarna läkares tolkning av siffrorna som i första hand borde vara vägledande för sjukvårdens faktiska uppbyggnad. Herr talman! Jag vill sluta med att uttala mitt förtroende för herr Hörnlund, som är ordförande i hälsooch sjukvårdsutredningen och som jag lärt känna som en förnuftig och för sakskäl öppen sjukvårdspolitiker. Det är i förvissningen att han skall ta med sig vad som står i socialutskottets betänkande nr 29 till hälsooch sjukvårdsutredningen som jag nu yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vår principiella syn på sjukvårdens organisation, arbetssätt och funktioner har tagits upp tidigare i kammaren — senast av Lars Ove Hagberg den 13 april — men efter att ha läst utskottets betänkande finner jag att det förvisso krävs en upprepning. Utskottet har inte på något sätt tagit upp den fråga vi anser väsentlig i sammanhanget, nämligen vårdapparatens roll i dagens Sverige. Utskottets skrivning präglats i stället av den utvecklingsoptimism som annars är så utmärkande för den socialdemokratiska motionen 270. Det gäller bara att plussa på med resurser och vidareutveckla den nuvarande organisationen, så ordnar sig allt till det bästa. Vi har i vår motion i stället försökt diskutera frågan om vårdapparatens roll; varför den är så passiv inför viktiga orsaker till sjukdom och död; varför man inte tar upp frågan om dess auktoritära maktstruktur, frågan om de skador som uppkommer genom passivisering på vårdinrättningar, övermedicinering och genom att människor förs in i en sjukroll. Om ambitionen är att förbättra sjukvården, måste en diskussion föras om dessa företeelser, därför att det är först när de blir föremål för en allmän diskussion och konkreta åtgärder som grunden kan läggas för en vård där också de anställda får möjlighet att engagera sig i patienternas sociala situation, i deras arbetsmiljö och boendeförhållanden. Sjukvården skall förmedla kunskaper om utslagningsmekanismerna i samhället och om deras orsaker; i annat fall riskerar sjukvården att i än högre utsträckning konservera och förvärra sjukdom. Vi kan inte acceptera att samhällsproblem förvandlas till individuella problem genom att en allt större del av arbetslösheten döljs under medicinska diagnoser. Strukturrationaliseringar, industriutflyttningar, hårdare arbetstempo, försämrade arbetsmiljöer och ökat skiftarbete — det omvandlas i dag i många fall till långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar. Men, herr talman, strukturrationaliseringar och försämrade arbetsmiljöer kan inte vårdas bort — de måste angripas genom kamp ute på arbetsplatserna. Sjukvården kan slå larm — den kan initiera debatt om hälsorisker i samhället. Sjukvårdens sätt att fungera i dag har dock på intet sätt den inriktningen. Sjukvården har i stället en utpräglat teknisk medicinsk inriktning. Letandet efter fel på olika organsystem och önskan att ställa en diagnos inriktas ofta på ett sätt som tränger bort helhetssynen på människan som samhällsvarelse. Livsmiljön och arbetsmiljön försummas, till en del beroende på bristande tid men också på att det medicinska språkbruket medför att de sociala orsakerna till sjukdom undanskyms. I samma riktning verkar att de flesta patienter undersöks på sjukhus, långt borta från den miljö som de brukar befinna sig i. I samma riktning verkar den auktoritära struktur som fortfarande kännetecknar sjukvården, där de avgörande besluten fattas av läkare — som är en minoritet av de sjukvårdsanställda och ofta är den yrkesgrupp som har den minsta direkta patientkontakten. Utbildningen bidrar till detta. Lägger man därtill bristande tid, blir läkemedelsrecept ofta en lättvindig lösning på en problemsituation som egentligen kräver avsevärd tid och möda att utreda. Svårigheten att hitta en lättbegriplig orsak till patienternas symtom leder också till att de remitteras mellan olika specialiteter, dit väntetiderna kan vara årslånga. Utskottet förbigår alla dessa frågor i sin skrivning och hänvisar till en förskräcklig massa utredningar som behandlar hälsooch sjukvården och där det senaste tillskottet är husläkarutredningen. Inriktningen på dessa utredningar ger emellertid föga hopp om en snar förbättring av hälsotillståndet i landet. De tar inte upp de grundläggande frågorna. Och socialdemokraterna säger i sin motion, efter en mängd vackra ord om hälsooch sjukvårdens aktiva inriktning, att man skall satsa på friskvård och vardaglig motion. Javisst, men hur vore det att också kräva hårdare lagstiftning på arbetsmiljöområdet och mer forskning omkring arbetsmiljön på lönarbetarnas villkor? Det åtgärdsprogram vi lagt fram i vår motion i punkterna 1-3 omfattar först och främst en väl utbyggd öppenvård. Alla tycks vara ense om detta, inkl. socialstyrelsens övergripande principprogram HS 80. Men det räcker inte med en allmänt välvillig inställning till en utbyggnad av den öppna vården. Vi måste ha ett program för detta, och vi måste konkret genomföra vissa åtgärder redan nu. Här blir jag inte på det klara med vare sig vad socialdemokraterna egentligen avser i sin motion eller vad utskottet menar. Socialdemokraterna säger i sin motion att för att kunna göra vårdcentralerna till kraftfältet i hälsoarbetet måste en stor del av alla nya läkare tillföras distriktsvården. På ett annat ställe i sin motion förklarar de att samhället genom landstingen skall ansvara för hälsooch sjukvården. Innebär detta rent konkret att den privata sjukvården skall avskaffas? Innebär det vidare rent konkret att man ställer sig bakom vpk:s andra krav om. att sjukvården inte skall få vara en verksamhet där privata vinstintressen kan göra sig gällande? Privat läkemedelsindustri, sjukvårdsmaterialindustri och andra ekonomiska intressen med anknytning till sjukvården har självfallet en väldig styrande effekt också på vårdens utformning. Vill socialdemokraterna detta, så välkomnar vi självfallet det stödet för vårt gamla krav. Om inte, så är den socialdemokratiska motionen inte annat än ett ytterligare uttryck för den frasradikalism man nu hänger sig åt i opposition, fastän man tidigare varit ense med borgarna om att avslå våra förslag. Debatten om den öppna vården har ju annars kommit att präglas av den nostalgiska drömmen om att vårt klassamhälles husläkarsystem skall kunna utsträckas till att omfatta alla. Jag tänker inte gå närmare in på den saken — tiden medger inte det — men jag vill ha sagt att den här debatten är farlig, eftersom den kan försena den öppna vårdens utbyggnad. Fortfarande har ju de privilegierade grupperna i samhället en husläkare, medan den stora majoriteten hänvisas till överfyllda polikliniker eller provinsialläkarmottagningar. Ser man realistiskt på frågan om husläkare, så finner man snabbt att med rimliga krav på vidareutbildning, kompensation för jourtjänstgöring, kortare arbetstid m.m. är det orimligt att tänka sig en bestående patient-läkare-kontinuitet. Och det är ju inte heller det som är det avgörande. I stället bör vårdcentralerna organiseras så att det är möjligt att här upprätthålla kontinuiteten genom att de placeras i anslutning till bostadsområdena och genom att personalen på vårdcentralerna får en mer självständig roll i det direkta patientarbetet. Vi anser att vårdcentralerna bör byggas ut snabbt, och målsättningen bör vara att vid mitten av 1980-talet skall alla patienter kunna tas emot samma dag i brådskande fall och inom en vecka i mindre akuta fall. Herr talman! Vi har tagit upp en mängd övriga frågor, bl.a. avgiftssystemet, som lär behandlas nästa vecka. Jag tänker emellertid inte gå in på dem i dag, utan ber att få yrka bifall till vår motion nr 958.

Herr talman! I de socialdemokratiska reservationerna begärs att vissa delar av den socialdemokratiska partimotionen nr 270 skall överlämnas till hälsooch sjukvårdsutredningen. Direktiven till den utredningen skrevs av dåvarande socialministern Aspling. Uppenbarligen anser herr Palme och de andra motionärerna att det är något fel på direktiven, eftersom de tycker att det är nödvändigt med ytterligare påpekanden om vad utredningen skall syssla med. Inom utskottsmajoriteten har vi menat att direktiven duger som underlag för utredningens arbete och att motionen därför inte behöver leda till någon åtgärd. Motionen avstyrks alltså, men det betyder inte att utskottet skulle ha en negativ inställning till de mål för sjukvården som anges i motionen. De är ju inte särskilt omstridda. Utskottets ställningstagande hindrar inte heller att vi är positiva till en utveckling mot mera gruppvård, som föreslås både i den socialdemokratiska motionen och i en motion från folkpartiet med fru Håkansson som huvudmotionär. Tvärtom tycker vi att det är en positiv utveckling, och den befrämjas också av den utredning som nuvarande sjukvårdsministern fru Troedsson har satt till om sjukvårdens inre organisation. Den skall syssla med bl.a. just gruppvård. Inte heller de motionsyrkandena behöver därför leda till någon åtgärd av riksdagen. I den kommunistiska motionen förs ett allmänt resonemang om vårdapparatens roll i samhället, men de konkreta förslagen till förbättringar lyser med sin frånvaro. Eva Hjelmström klagade över att det är för många utredningar. Hon slutade sedan, något förvånande, med att föreslå att det skall tillsättas ytterligare en utredning. Det resonemang som förs i motionen är en smula yrvaket. Det märktes bl.a. på att Eva Hjelmström ställde frågan, varför man inte skulle ha en hårdare lag och mera forskning om arbetsmiljön. Av propositionsförteckningen framgår nämligen att det kommer ett förslag om ny arbetsmiljölag från arbetsmarknadsdepartementet. Att den frågan inte behandlas i det här betänkandet betyder inte att den är bortglömd — i dag handlar det ju om sjukvården. Slutligen fick vi en viktig upplysning om den kommunistiska sjukvårdspolitiken. Vi fick höra att den debatt som förs om folkpartiets programförslag om husläkare åt alla är en farlig debatt och att det är fråga om en nostalgisk dröm när vi anser att varje människa skall få rätt att höra till en läkare. Det är tydligen någonting som inte går att förverkliga med en kommunistisk sjukvårdspolitik i varje fall. Jag vill bara säga, herr talman, att vi anser inte att det är något orealistiskt mål. Vi tycker inte heller att det är oväsentligt att varje människa får rätt att höra till den allmänläkare som hon i första hand besöker och att vården organiseras så att man underlättar kontinuitet och personlig omvårdnad, inte bara mellan patienterna och läkarna utan över huvud taget mellan patienterna och all sjukvårdspersonal. Vi tror att det är möjligt att inom ganska kort tid få en sjukvårdsorganisation där varje människa vet vilken läkare hon hör till och normalt —- om det är fråga om dagtid — kan få tillfälle att träffa sin läkare antingen den dag då kontakten med sjukvården tas, om det gäller någonting brådskande, eller i varje fall inom ett par dagar. Detta bör vara möjligt med den läkarutbildning som nu bedrivs, om vården organiseras på rätt sätt. Det är möjligt att vpk anser att det här är några nostalgiska överklassynpunkter. Men det har gjorts många undersökningar där man frågat patienter och människor över huvud taget — vare sig de är sjuka eller friska — vad de begär av sjukvården. En har gjorts bland de människor som bor omkring vårdcentralen i Dalby. De fick välja två av fem alternativ för vad de ansåg vara viktigast att begära av sjukvården. Överlägset viktigast ansåg dessa människor det vara att få träffa samma läkare när man blir sjuk, att ha en läkare som känner en väl och som man får komma tillbaka till. Deita är alltså inte något som vi har hittat på, utan vi har gått ut och frågat människor. Och vi har byggt på de undersökningar som gjorts. Vad är det man begär av sjukvården och upplever som viktigt?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
Herr talman! Jag vill till herr Romanus säga att det var inget fel på de socialdemokratiska direktiv som utlämnades. Men som bekant har vi fått en ny regering, en borgerlig regering, och med hänsyn till det har vi velat understryka de krav som vi framfört i motionen 270. Och eftersom herr Romanus uttryckte sig positivt om de yrkanden som finns i den delen så borde man ju ifrån regeringens och borgerlighetens sida ansluta sig till reservationerna, så att vi blev överens på alla punkter.

Herr talman! Först en kort kommentar till detta med arbetsmiljölagen. Det förslag som nu ligger innebär i stort sett ingen förändring. Förslaget bygger fortfarande på ett samarbete mellan arbetsköparna och löntagarna, och det ger inte löntagarna makten över arbetsmiljön. Sedan till varför vi betraktar det här med husläkarsystemet som så farligt: av den enkla anledningen att det bygger på en helt orealistisk dröm, som folkpartiet har fört fram i bl.a. valrörelsen. Denna orealism förhindrar en utbyggnad av vårdcentralerna, där vi anser att den stora satsningen skall ske och där läkare självfallet ingår i teamet. Varför är då husläkarsystemet så orealistiskt? Jo, herr Romanus kan ju gå ut och titta på hur det ser ut t.ex. i Stockholms läns landsting, där vi i dag har 150 allmänläkare i offentlig tjänst. Det innebär ungefär en läkare på 15 000 personer — det är fakta. Nu säger folkpartiet att man skall ha en husläkare på 2 500 personer. Man kan spekulera i hur många år det kommer att ta innan vi når därhän att vi kan få en sådan läkartäthet. Det är alltså helt orealistiskt. Vi måste i stället satsa på att patienterna får en närmare kontakt med den öppna vården genom vårdcentralerna och att personalen på dessa vårdcentraler får en mer ansvarsfylld uppgift än den har i dag. Det är alltså inte bara läkare som krävs utan också annan personal för att tillgodose vårdbehovet.
Herr talman! Det är visserligen sant att vi har fått en ny regering, men hälsooch sjukvårdsutredningen har inte fått några nya direktiv. Den skall arbeta efter de direktiv som herr Aspling gav den, och vi tycker att de direktiven duger. Det tycker uppenbarligen inte socialdemokraterna i utskottet, eftersom man vill göra ytterligare påpekanden till utredningen. Vi hoppas att utredningens ledamöter också läser det som utskottet har sagt i betänkandet. Det underlättas av att den nye ordföranden, liksom ett par av ledamöterna i utredningen, tillhör socialutskottet. Jag tror därför inte att man behöver vara orolig för att de här synpunkterna inte når fram, även om riksdagen inte fattar något beslut i frågan. För människor som är intresserade av sjukvårdsfrågor är det en viktig upplysning att vänsterpartiet kommunisterna anser att det är en orealistisk dröm att varje människa skall få besked om vilken läkare man hör till. Den som tycker att det är viktigt att man får höra till en viss läkare och att man under normala förhållanden får komma till den läkaren — det gäller naturligtvis inte akutfall — har ingenting att hämta hos kommunisterna, den saken är i alla fall klar, och det har vi fått besked om här. Kommunisterna anser att detta är en orealistisk dröm och en farlig tanke. Vi vill inte acceptera det. Vi menar att om människorna anser att detta är viktigt, då skall det också vara ett mål för sjukvårdspolitiken. Den är ju till för att tillgodose människornas önskemål, och inte för att tillgodose några marxistiska teorier. Vad sedan gäller läkartätheten har jag svårt att förstå att det skulle gå åt flera läkare bara för att man kommer tillbaka till samma läkare. Då borde det snarare gå åt färre läkare. Om man får komma tillbaka till samma läkare, kan ju den läkaren arbeta mer effektivt — han känner till patienten, vet vilken sjukdom patienten haft tidigare, vilken behandling som satts in och resultatet av den. Jag skulle därför vilja påstå att ju svårare läkarbrist man har, desto viktigare är det att man kan tillgodose önskemålet att få komma tillbaka till samma läkare. Nu försöker Eva Hjelmström konstruera något slags motsättning mellan vårt krav på husläkare åt alla och vårdcentraler. Det tyder på att hon inte satt sig in i vad vårt förslag innebär. Det bygger nämligen just på vårdcentralerna, på att allmänläkarna skall arbeta i grupp inom sådana centraler och på det sättet hjälpa varandra med t.ex. jourverksamheten och när någon är borta för utbildning och annat sådant. Det är alltså vårdcentralen som skall vara basen för ett husläkarsystem. Så är det också i t.ex. England, där man har byggt upp ett sådant system och funnit att man på det sättet kan tillgodose patienternas krav på att få komma tillbaka till samma läkare. Att det i dag är brist på allmänläkare är visserligen sant, men vi utbildar ungefär 1 000 nya läkare om året. Med en vettig organisation kan dessa läkare sysselsättas just inom distriktsläkarvården och på så sätt föra oss närmare målet husläkare åt alla, som folkpartiet liksom de berörda människorna anser viktigt.

Herr talman! Jag noterade att det finns en glidning i herr Romanus resonemang här. Han säger nämligen att patienterna skall få besked om till vilken läkare de hör. Men jag tror inte att någon som är akut sjuk är särskilt betjänt av att veta till vilken husläkare han hör. Vad han är betjänt av, det är att verkligen få möjlighet till vård på en vårdcentral. Det föreligger ytterligare en motsättning i vad herr Romanus tar upp. Jag har konstaterat att med den läkartäthet vi har inom Stockholms län i dag och med den utbildningstakt vi har kommer det inte att ens år 1980 finnas möjlighet att förverkliga folkpartiets vallöfte. Än mindre finns det någon möjlighet till det om man, som herr Romanus, vill ha kvar privatsjukvården. Då omöjliggörs totalt det här vallöftet, som redan från början var en politisk såpbubbla.
Herr talman! Det är inte någon glidning i mitt resonemang. Jag gjorde fullt klart nyss, att den som är akut sjuk givetvis inte kan räkna med att hans eller hennes ordinarie läkare skall stå till förfogande dygnet runt. Blir man akut sjuk får man acceptera den som är jour. Men även i det fallet kan det hela organiseras så, att det finns en chans att man får träffa sin vanliga läkare, eller i varje fall får komma till samma vårdcentral. Däremot är det, när det gäller en väldigt stor del av sjukvården, inte fråga om ett akut insjuknande utan om ett planerat besök. Då kan man tilldogose det som människor tycker är viktigt, nämligen att de får komma till samma läkare. Människor får inte bara kallas in en viss tid, för att tas om hand av någon som de inte mött förut, vilket fortfarande förekommer även på vårdcentraler. Det är alltså ett viktigt organisatoriskt krav, att man så långt det är möjligt ger människor tillfälle att komma till en läkare som de känner och som de hör till. Det går mycket väl att förena med kravet att människor själva skall få vara med och välja vilken läkare de skall gå till. Det visar erfarenheten. Det här är inte någon dröm. Det finns redan vårdcentraler i Sverige, t.ex. Dalby som jag nämnde förut, där man har kommit ganska nära det här målet. Om man bara vill använda resurserna på ett vettigt sätt går det. Det som är typiskt för vänsterpartiet kommunisternas sjukvårdspolitik är, att de inte ens känner till de här förhållandena, eller över huvud taget intresserar sig för dem. De för bara allmänna teoretiska diskussioner om vårdapparatens roll osv., som inte leder till några konkreta förslag. Men gå ut och fråga människorna om de tycker att det är viktigt att få komma tillbaka till samma läkare, eller om de är nöjda med den typ av sjukvårdsdebatt som ni för i er motion! Det finns ingen som har lovat att det system vi föreslår skall förverkligas till 1980. Vi har fortfarande läkarbrist. Men vi kan komma mycket närmare målet redan 1980, och några år in på 1980-talet har vi så många läkare, att det inte längre är en fråga om tillgången på läkare om vi kan förverkliga målet att varje allmänläkare skall svara för 2 500 patienter. Det kommer vi mycket väl att kunna göra med den läkarutbildning som f.n. är beslutad och pågår. Frågan är om vi har den politiska viljan, eller om vi bara skall ägna oss åt allmänt tuggande av teser. Men tycker man att det är en dröm, något orealistiskt och oväsentligt, en farlig debatt när vi kräver att människor skall få välja en läkare och höra till den läkaren — då finns det naturligtvis ingen förutsättning att komma närmare det här målet. Den privata läkarvården har inte så stor betydelse rent kvantitativt sett. Vi slår fast att den offentliga sjukvården skall vara ryggraden i sjukvårdssystemet. Men vi kan åtminstone göra så mycket, att vi försöker lära oss av det positiva som finns i den privata vården — varför människor tycker att den privata sjukvården är bra — och föra över det till den offentliga vården. Det är nämligen just detta att den privata sjukvården kan ge en fast anknytning mellan patient och läkare, att den kan ge möjlighet till en personlig omvårdnad.

Herr talman! Jag är medveten om att jag är sista talare en fredagseftermiddag, och jag skall inte ta kammarens tid i anspråk alltför länge. Men med anledning av motionen 1976/77:189 vill jag säga några ord om det angelägna i mitt motionsyrkande, vilket innebär att man skall påskynda vårdarbetsorganisationen så att personalen skall få arbeta i gruppvård, dvs. vårdlag, inom hela hälsooch sjukvårdssektorn. Det är mycket vanligt och omvittnat i dagens läge att patienter och anhöriga upplever stora brister i vår sjukvård. Det kommer också ut många debattböcker, skrivna av människor som på nära håll och på ett skrämmande sätt ställs inför — som de upplever det — en brist på engagemang och förståelse och för litet av mänsklig kontakt. Också de som arbetar inom vården har mycket att säga om sin arbetssituation och om de problem som de ser att patienterna drabbas av. Det är också därför frågan om en mänskligare vård har blivit så stor och genomgripande i dag. Det är det viktigaste problemet för oss att lösa. Många gånger är det mer angeläget än att bygga ut nya medicinska områden. Kan nu något av detta nås genom införande av gruppvård, frågar man sig kanske. På det vill jag svara ett odelat ja. Det är huvudvägen för oss att uppnå en mänsklig kontakt och vårdtrygghet för patienten. I en bok som nyligen kommit ut, Öppet brev om långvården av Birgitta Mandorf-Grevaeus, har många patienter, anhöriga och personal kommit till tals. Bl. a. anförs det från personalhåll att man inte orkar engagera sig på det sätt man skulle behöva i 40-50 patienter på en stor avdelning. Om man hade fem eller tio patienter att ansvara för med en liten grupp personal skulle det gå lättare. Författaren säger: ”Vi mötte gråtande, gamla, ynkliga, rädda patienter vars rädsla bottnade i att kanske inte vara till lags.” Gruppvården eller vårdlaget är en möjlig form att göra vårdmiljön mera demokratisk. Den stimulerar också till personlighetsutveckling och självförverkligande för både patienter och personal, och detta får till följd att vårdarbetet utvecklas. Gruppvården innebär att personalen arbetar i grupper. Det är förvisso inget nytt. Sjukvården bedrevs i stort sett på det sättet när jag började arbeta i sjukvård. Man hade sin sal och sina patienter att ansvara för. Sedan har vi fått ett annat system, nämligen rondsystemet, som innebär att en massa människor springer in och ut och har samma uppgifter att utföra på hela avdelningen. Det göra att patienterna får träffa alldeles för många människor i vårdarbetet. Med gruppvård menar man att varje grupp har ansvaret för ett begränsat antal patienter. Arbetssättet bygger på principen att samma personal utför samtliga uppgifter kring patienten. En större personaltäthet krävs skenbart. Men man kan samtidigt begränsa den växande medicinska teknologin och undvika att det vidtas onödiga, kostsamma och ofta smärtsamma undersökningar och behandlingar som ibland utförs utan att patienten har behov av dem eller har efterfrågat dem. Då skulle medel kunna friställas för att tillfredsställa patienternas sociala och psykologiska behov. Med säkerhet kan också besparingar göras i form av bättre patientvård, kortare vårdtider, lägre personalomsättning och mindre sjukfrånvaro. Genom att personalen arbetar på detta sätt slipper patienten ständigt möta nya ansikten. Patienten lär känna sina vårdare, och sjukvårdspersonalen lär på ett helt annat sätt känna sina patienter som medmänniskor - inte som magen på femman eller benbrottet på tvåan, osv. Det är min förhoppning att gruppvården också skall skapa ett bättre utbildningssystem för olika studerandegrupper och förmedla en kontakt mellan patienter, anhöriga och personal som kan innebära en trygghet och medmänsklighet i vårdapparaten som vi i dag i alltför stor utsträckning saknar. Herr talman! I utskottsskrivningen hänvisar man till att vad i motionen anförts skall åtgärdas i den i år tillsatta kommittén om sjukvårdens inre organisation samt vidare i medicinalansvarskommittén, och avstyrker därmed motionen. Jag är alldeles färsk som riksdagsman — detta är mitt första år här i riksdagen. Men jag har 30 tjänsteår som heltidsarbetande sjuksköterska. Jag har arbetat dels på sjukhus, dels som distriktssköterska och skolsköterska. Därför vågar jag säga att jag har stor erfarenhet av praktiskt vårdarbete och vet att en förändring av arbetsorganisationen till gruppvård från det rondsystem som nu är vanligast är den absolut viktigaste reformen i vårt hälsooch sjukvårdsarbete. Jag har inte något särskilt yrkande, utan hoppas härmed på ett snabbt arbete i kommittéerna och att detta i sin tur medför att allt fler landsting går in för gruppvård inom sina sjukvårdsområden.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten ytterligare, men herr Romanus tog i sin långa replik upp en del saker som jag måste bemöta. Jag vill påstå, herr Romanus, att vi verkligen har lagt fram konkreta förslag beträffande sjukvården till skillnad från folkpartiet med dess drömmar. Det är ju egendomligt att när dessa frågor behandlas i landstingen — exempelvis när utvecklingsplanerna debatterades i Stockholms läns landsting — där de i första hand hör hemma, hörs inte ett pip från folkpartiet om husläkare. Sedan gled herr Romanus in på en mängd konkreta exempel, däribland det engelska systemet. Det har nu visserligen urholkats och är föråldrat, men på sin tid var det mycket progressivt. Det innebar ett församhälleligande av hela den engelska läkarkåren i öppen vård. Man tog bort alla patientavgifter. Skulle de elementen finnas med i folkpartiets hälsooch sjukvårdspolitik, tror jag visst att vi skulle kunna föra en debatt, herr Romanus. Och slutligen: Jag sade givetvis fel i mitt förra inlägg, vilket jag beklagar. Jag avsåg att säga att med fp:s program lär vi inte ens år 2000 ha ett husläkarsystem.
Herr talman! Folkpartiet har väckt motioner om införande av eller försök med husläkarsystem i praktiskt taget samtliga landsting, även i Stockholms läns landsting.